Fru talman! Eftersom jag apostroferades av Alexander Chrisopoulos och han sade att jag skulle ha undertecknat en lagstiftning som icke innebär att det krävs synnerliga skäl för förvarstagande av barn vill jag klargöra att vi alls inte tar bort det begreppet. När det gäller att skilja minderåriga barn från deras föräldrar står det klart och tydligt att det endast får ske om det finns synnerliga skäl. Det står på s. 42 i utskottsbetänkandet. Vad gäller övrigt förvarstagande av barn begränsas möjligheterna. Det går inte längre att ta barn i förvar för att utreda en oklar identitet. Det skälet bortfaller helt. Risken för undanhållande måste vara uppenbar. Risken för brott gäller fortfarande. Den preciseringen innebär enligt utskottet och propositionen att det fortfarande krävs synnerliga skäl för förvarstagande av barn.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vem som inte har läst betänkandet. Gullan Lindblad har varit med vid behandlingen i socialförsäkringsutskottet, men det verkar som om hon inte riktigt har förstått innebörden. Jag kan bara upprepa det jag har sagt förut. I den nuvarande lagstiftningen står det att barn kan tas i förvar enbart om synnerliga skäl föreligger. I förarbetet till denna lag beskrivs synnerliga skäl som principiellt förbud. I det förslag som Gullan Lindblad fått mig att anta och stödja, inte att skriva under, står det att barn skall tas i förvar när uppenbar risk föreligger för undanhållande. I förarbetet förklarar man att detta är synnerliga skäl. Det har varit den praxis som Arlandapolisen har tillämpat i strid mot lagstiftningen. Denna praxis har inneburit att 49,9 26 av barnen blir omhändertagna av Arlandapolisen. Det kan man inte bortförklara på något sätt, Gullan Lindblad. Jag hoppas att Gullan Lindblad, om hon inte kan komma till klarhet om detta själv, kan tala med juridisk expertis som kan förklara för henne att denna förändring av lagen innebär ökade förutsättningar för polisen att ta barn i förvar.
Fru talman! Får jag först och främst hänvisa till vad invandrarministern nyligen har sagt och förmodligen också kommer att upprepa. Sedan ber jag Alexander Chrisopoulos läsa innantill på s. 175 i propositionen där det står: ”Om ett barn under sexton år skulle komma att skiljas från sin vårdnadshavare — — — får åtgärden vidtas endast om det finns synnerliga skäl.” För övrigt är det helt klargjort under vilka kriterier ett förvarstagande får ske. Jag vill bara säga, Alexander Chrisopoulos, att ett osant påstående inte blir bättre och tyngre för att det upprepas litet oftare.
Fru talman! Tydligen kommer vi inte längre. Jag har emellertid försökt bemöda mig om att vara saklig i debatten. Nu går Gullan Lindblad ett steg längre och angriper mig för att medvetet framföra osanna påståenden. Jag tänker inte bemöta detta, det får tala för sig självt.

Fru talman! På förekommen anledning vill jag nämna demonstrationen i förmiddags. Många har blivit mer upprörda över miljöpartiets ledamöters ganska modesta applåder än över det budskap demonstranterna i en fredlig demonstration hade till oss riksdagsledamöter. Även beskyllningar i korridorerna om att vi skulle ha haft del i demonstrationen har förekommit. Vi i miljöpartiet de gröna hade inte någon del i demonstrationen, och vi applåderade inte demonstrationen som sådan, utan vi applåderade spontant det budskap som demonstranterna framförde till oss. Vi har också stor respekt för Sveriges riksdag och har endast under ajournerat sammanträde spontant instämt i ett framfört budskap. Vi har kanske ännu inte blivit så miljöskadade av att sitta i riksdagen. Vi i miljöpartiet de gröna tvivlar inte på den humanism och medmänsklighet som alla riksdagspartier besitter. Det vill jag klart och tydligt betona från början. Därför är vi så förvånade och ledsna över att en så stor majoritet står bakom den nya lagen. För att börja med det viktigaste yrkar jag bifall till alla reservationer som miljöpartiet står bakom i betänkandena 18 och 19. Dessutom yrkar jag bifall till reservation 49 i betänkande 19 beträffande moment 51 angående sekretesskydd när det gäller socialnämnds uppgiftsskyldighet. Till stora delar är den utlänningslag som nu föreligger ett stort steg i riktning mot flyktingfientlighet, diskriminering och inhuman behandling av våra medmänniskor från andra länder. Man säger att det är fråga om — en översyn av organisationen vid statens invandrarverk, som vi tidigare har behandlat, och Alla fyra punkterna innebär oerhört stora förändringar organisatoriskt, ekonomiskt och praktiskt. Det är naturligtvis berömvärt att man vill vidta kraftiga åtgärder för att förkorta väntetiderna om det inte sker på bekostnad av rättssäkerheten. — Prot. 1988/89:125 Den avgörande, mest allvarliga och helt nya paragrafen är2 §i9 kap. som 31 maj 1989 gäller kostnadsansvaret för transportören. Den innebär att flygbolag och rederier som låter en utlänning utan erforderligt tillstånd få komma till Sverige också får bekosta återresan till ursprungslandet för utlänning, ledsagare, polis, sjukvårdspersonal eller annan civil personal. Det är den springande punkten i denna lag. Enligt SAS kommer den att nästan totalt utestänga konventionsflyktingar från att komma till Sverige. Och om avsikten är att minska flyktingströmmen till Sverige är lagförslaget bingo och jack pot, dvs. full utdelning. Men det är horribelt att tänka sig att asylbedömningen skall ske vid biljettkontrollen eller när någon skall gå in i flygplanet eller gå ombord på båten, kanske med landets säkerhetspolis i närheten, som då snabbt kan ta itu med den regimkritiske och/eller förföljde, som hoppades kunna fly till en fristad i ett annat land. Papperslösheten, som det har talats mycket om, ligger i flyktingskapets natur, och skall enligt Gen&vekonventionen inte påverka flyktingens möjlighet att få flyktingstatus i det land han eller hon söker asyl. Vart skall en presumtiv flykting vända sig för att få pass och visum? Diplomatisk asyl, dvs. ansökan om asyl på en ambassad, finns inte. Flyktingkvoterna är för små, alldeles för små, och de räcker inte till för att man skall ta om hand om spontanflyktingarna, när en akut situation uppstår, och när det är tidsnöd. Av dem som kan komma till Sverige om den nya lagen går igenom återstår de ekonomiska flyktingarna, de som har förbindelser och pengar, de som har råd och kan skaffa sig pass och nödvändiga handlingar, och dit hör nog även de som man vill stoppa genom krafttag mot dokumentlösheten, nämligen eventuella terrorister. De har inte så svårt att få falsk identitet eller falska pass. Som sagt, lagen kommer att bli mycket användbar för att minska antalet personer som söker asyl i Sverige. Men är det verkligen avsikten? Lagen innebär ju dessutom en EG-anpassning. Vi stänger dörrarna mot de delar av världen som har de stora flyktingströmmarna och verkliga flyktingproblemen och öppnar våra gränser mot EG-länderna. Afrika — som är en sargad och fattig världsdel med ekonomiska, ekologiska och stora politiska problem i t.ex. Sydafrika, Namibia, Marocko och Västsahara, Etiopien och Eritrea, Sudan, m.fl. länder — har genom OAU konventionen en mycket generös flyktingpolitik, även om det är oerhört svåra förhållanden i de läger där flyktingarna ofta får mer en än tillfällig vistelse. Men även den inhemska befolkningen har det svårt. För människor från Mellanöstern, övriga Asien, Sydoch Mellanamerika och Afrika kommer flyktvägen till Sverige att bli stängd. Den har inte heller tidigare varit helt öppen, men nu blir den så gott som stängd. I lagen pekas riktningen alldeles tydligt ut — öppna gränser mot Europa, stängda mot öst och framför allt mot den övriga världen utanför Europa. Den här lagen innebär ett trendbrott mot principen om ett fritt folkutbyte. Jag skall ge en historisk återblick. Före 1860 gällde inskränkningen för resande till och från Sverige, men också för resande inom landet. Resande skulle vara försedda med resepass utfärdade av konungens befallningshavande. För utlänningar som kommit till Sverige fanns både särskilda förmåner 35 Frankrike eller Belgien. Judar som drev handel i städerna fick under långa tider ej inneha andra ämbeten än köpmannens, osv. Men år 1860 upphävdes de generella restriktionerna och ersattes av principen om ett fritt folkutbyte mellan länderna, men man kunde utvisa lösdrivare av utländsk härkomst. Även svenskar som ansågs som lösdrivare greps och kunde bestraffas. Det är alltså 75-årsjubileum i år av svensk utlänningslagstiftning. För 75 år sedan kom den första utlänningslagen, men principen om fritt folkutbyte kvarstod ända till lagen av 1989 års årgång. 1914 kunde vissa grupper av icke-önskvärda utlänningar avvisas redan vid gränsen eller omedelbart därefter. Sedan kom lagarna ganska tätt: 1927, 1937, 1945, 1954 och 1980. Däremellan har en hel del förändringar gjorts. Alla dessa lagar hänger samman. De har som mål att skydda Sverige och svenskarna mot skadlig inverkan av utlänningar eller utnyttjande av landets tillgång på arbete, ekonomi osv. Detta kan man se om man läser förarbetena till de olika lagarna. I 1914 års utlänningslag gällde det att skydda vårt land mot zigenare och lösdrivare av olika slag och även mot dem som ”söka förvärva sitt uppehälle genom att på ett för redbara svenska handelsmän illojalt sätt utöva en affärsverksamhet — — -”. Man kunde alltså utvisa även andra.

Detta är vad lagstiftaren senare kom att kalla materiella avvisningsgrunder. Att en utlänning saknade legitimationshandling tillmättes dock ännu inte någon självständig betydelse. — En grundsten i svensk politik var dock lagd. om han ej är försedd med legitimationshandling,” — Känns det igen?

I 1937 års lag infördes begreppet politisk flykting, något som dagens och Prot. 1988/89:125 morgondagens utlänningslag när det gäller flyktingar nästan helt bygger på. 31 maj 1989 De skilda staterna såg sig nödsakade, därför att USA hade börjat med restriktiv invandring, att kontrollera och ransonera inflyttningen. Principen härvidlag var allestädes att arbetstillfällena i första hand borde förbehållas det egna landets inbyggare och att på socialeller kriminalpolitiska grunder icke-önskvärda utlänningar skulle hindras att komma in och slå sig ned i landet. Här i landet har man åter, då man icke velat släppa tanken på en återgång till förkrigstidens fria folkutbyte, först genom administrativa bestämmelser från början av år 1928 genom provisoriska lagar givit föreskrifter för behandlingen från immigrationspolitisk synpunkt av utlänningar här i riket. Angående frågan om politiska flyktingar anförde departementschefen bl.a. följande: ”Såsom de sakkunniga påpekat har problemet med de politiska flyktingarna under de senare åren vunnit ökad aktualitet, ehuru, såsom av de förut lämnade uppgifterna framgår, antalet flyktingar som sökt sig till Sverige hittills varit relativt ringa. Flyktingproblemet är av synnerligen ömtålig beskaffenhet.” Ej heller, ansåg man, fick man lämna ur räkningen att mindre nogräknade personer skulle kunna missbruka dylika lagregler. Fortfarande är rädslan stor för att någon som kanske inte är politisk flykting skall slinka in. ”Finner polismyndighet anledning till avvisning men påstår utlänning att han av politiska orsaker flytt från annat land och att han ankommit därifrån eller från land, varest han kan antagas icke åtnjuta trygghet mot att bliva återsänd till förstnämnda land ”- det är första-asyllandprincipen, -” skall polismyndigheten, där ej med skäl kan antagas att påståendet är oriktigt, ofördröjligen göra anmälan hos socialstyrelsen, som beslutar om avvisning skall ske. I avvaktan på socialstyrelsens beslut äger polismyndigheten taga utlänningen i förvar eller ställa honom under uppsikt; och skall polismyndigheten därom ofördröjligen underrätta länsstyrelsen.” Med utbytande av vissa ord som socialstyrelsen mot regeringen och länsstyrelsen mot invandrarverket kan stycket sättas in i dagens lag. 11945 års lag skedde inga stora förändringar, endast av en del omformuleringar. I 1954 års lag gavs tillåtelse för nordiska medborgare att äga fritt tillträde till riket. Det var en stor öppning till Norden. ”Å andra sidan bör det finnas - en legal reglering av utlännings möjligheter att uppehålla sig här i riket, varigenom det stadgas rättsliga garantier mot godtycklig behandling och i största möjliga utsträckning ges en tryggad ställning också för utlänning. Det är utlänningslagstiftningens uppgift att skapa ett sådant rättsskydd.” ”Vid tillämpningen av denna lag skall iakttagas att utlänning icke i vidare mån underkastas inskränkning i sin frihet än som i varje särskilt fall finnes vara av nöden.” Även sådana fall då utlänningen uppenbarligen har för avsikt att livnära sig på brottslig verksamhet faller under detta stadgande. Lagen ändrades i flera avseenden, men de grundläggande tankarna bakom lagen kvarstod. 1980 blev det dags för ytterligare en ny utlänningslag. Enligt föredragande statsråd blev lagen med tiden ”svåröverskådlig och svårläst, vilket är otillfredsställande, eftersom det gäller en central lagstiftning som reglerar ett 37 stort antal enskilda människors fundamentala rättigheter i förhållande till vårt land och det vidare är fråga om en lag som skall tillämpas av ett betydande antal myndigheter”. 1954 års lag ersattes 1980 av en ny lag. Lagen innebar inte något avsteg från de principer som den tidigare vilat på. En nyhet i lagen var att en utlänning, som avser att bosätta sig i Sverige, skall ha sitt uppehållstillstånd ordnat före inresan. Undantag gjordes för bl.a. flyktingar och vissa andra skyddsbehövande samt för nära anhörig. Skyddet för flyktingar förstärktes med denna lag, det var en öppnare lag än den tidigare. I propositionen uttalades i fråga om andra skyddsbehövande grupper än flyktingar att dåvarande bestämmelser skulle behållas i avvaktan på att principerna för invandringen till Sverige särskilt utreddes. 1951 infördes Gen&vekonventionen om flyktingars rättsliga ställning in i lagen. Den nu gällande invandringspolitiken kan sammanfattningsvis sägas utgå från två principer: den fria rörligheten inom Norden och den reglering av den utomnordiska invandringen som vår utlänningslagstiftning förutsätter. 1980 års lag var ett steg mot det fria folkutbytet, dvs. att gränserna var relativt öppna. 1989 års lag är den vi har framför oss att besluta om i dag. 75 års utlänningslagstiftning utmynnar i den föreslagna lagen, och i den har man kringskurit möjligheterna att komma hit så kraftigt, att flygbolagen på främmande mark avgör vilka som skall få söka asyl i Sverige. Detta var alltså en tillbakablick på grund av 75-årsjubileet av svensk utlänningslagstiftning. Är vi tillbaka till före 1860 med passtvång och reseförbud även för svenskar? Är vi på väg att exportera ”Värstingar”, som man gjorde med engelska fångar till Australien? Utrangerade fartyg som seglar jorden runt med kriminella i arkipelagerna! De är ju faktiskt temporärt utvisade. Vi saknar grundläggande rättigheter även för svenskar och särskilt för de svagare grupperna i samhället. Det är konjunkturbetonade rättigheter. — Kanske är majoriteten lika fördomsfull som man en gång i tiden var vid tillkomsten av de gamla lagarna? Då var det statsnyttan, jobben. Nu är det bostäderna, rädslan att man missbrukar gästfriheten. Inte ett enda av de nuvarande argumenten är nytt. De har förekommit och dykt upp i de nya lagförslagen för att försvinna om några år. Inte enbart ekonomiska lagar, arbetsmarknadspolitiken, handelspolitiken och socialpolitiken utan också i allra högsta grad utlänningspolitiken är konjunkturkänsliga — känsliga när det gäller behovet av arbetskraft. Detta märks tydligt på de vågor av arbetskraftsinvandring till landet som har förekommit. Men då har man inte talat om ”invandrarproblem”. Vi skall komma ihåg att dessa människor var vad vi i dag tycker är något fult som ekonomiska invandrare — liksom de flesta svenskar som utvandrade till Amerika var. Både invandrare till Sverige och våra utvandrare från Sverige, främst till Amerika, har i resp. land hjälpt till att bygga upp det land som tagit emot deras arbetskraft. Men i och med de stora problem som funnits i stora delar av världen och som accelererat sedan andra världskriget har flyktingskarorna växt och medfört stora bekymmer, mänskligt och ekonomiskt. Dessutom har detta bäddat för så gott som olösliga materiella och mänskliga problem. Utbildningen av nästa generation har blivit eftersatt. Tillgången på arbete Prot. 1988/89:125 och bostäder samt möjligheten att ge dessa människor en framtid är ytterligt 31 maj 1989 begränsade. Ett litet antal av dessa många flyktingar — 15 miljoner brukar vara det antal som nämns — kommer till Europa och Sverige. Vi bistår med katastrofhjälp i flyktingläger. Men vi skall också ta vårt ansvar för dem som knackar på vår dörr, och det är här som vår aktiva flyktingpolitik kommer in. Vi i miljöpartiet de gröna anser att humaniteten och medmänskligheten ytterligare sätts ur spel med denna nya lag. Det handlar ju om våra medmänniskor. Ett samhälles kvalitet kan mätas efter hur vi behandlar våra minsta, svagaste och mest utsatta människor — dvs. barn, gamla och handikappade — och efter hur vi tar emot dem som flytt från sina hemländer som befinner sig i en utsatt situation och som ibland blir desperata. De kan vara torterade och de är ofta ensamma, utan sin familj och sina vänner. De flesta som får stanna upphör att vara så utsatta. De anpassar sig i vårt samhälle och gör så snabbt de någonsin kan en insats här. Men det är ju i sitt livs sårbaraste ögonblick som de begär skydd hos oss — utlämnade och beroende samt rädda att sändas tillbaka av ett oförstående lands representanter. Är de som lyckats ta sig hit plötsligt för många? Anser lagomlandet Sverige att flyktingarnas antal bör begränsas — och det redan i hemlandet genom transportörernas ökade kostnadsansvar? Detta är knutpunkten i lagen, för denna punkt kommer att hindra flyktingarna att komma hit. De kommer alltså inte att kunna söka asyl här eller att få möjlighet till en utredning. Alla andra punkter i lagen kan bedömas mer eller mindre generöst. Men här är det stopp. En lag kan således bedömas på många olika sätt. Praxis kan förändras. Sedan skall jag kommentera reservationerna i de båda betänkandena. Jag har redan yrkat bifall till de reservationer som kommer i fråga. Jag börjar med SfU18 som handlar om flyktingpolitiken. Miljöpartiet, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna har en del gemensamma reservationer här. Dessutom finns det några enskilda reservationer. Reservation 1 handlar om att Sverige skall ta internationella initiativ till en generösare flyktingpolitik. Vi har en fin tradition i Sverige som vi kan åberopa, även om det finns både äldre och yngre skamfläckar i denna vår historia. Jag tänker då på de zigenare som utvisats, på de judar som sändes tillbaka till Nazityskland, på baltutlämningen och på ”dagens händelser” beträffande palestinier, libaneser, kurder från Turkiet och de invånare från Bangladesh som gripits och fängslats omedelbart vid ankomsten till Sverige. Dessutom gäller det en del försvinnanden. I reservation 4 säger vi i miljöpartiet att Sverige har råd att föra en mer generös flyktingpolitik med hänsyn till ekonomin, levnadsstandarden och det stora behov som finns hos världens flyktingskaror. I reservation 5 betonar vi att Sverige genom UNRWA skall öka sitt stöd, både personellt och ekonomiskt, till de palestinska flyktingarna i Mellersta Östern. Med hänvisning till vår motion Sf545 yrkar vi i miljöpartiet att alla asylsökande flyktingar som vistats i Sverige ett år eller mer skall få generellt uppehållstillstånd. Har det funnits ett problem i något fall, borde man ha hunnit lösa detta inom ett år. Det skulle ju dessutom få god effekt på 39 balanserna. Slutligen vill vi i miljöpartiet genom reservation 8, som vi framställt tillsammans med vpk, erinra om vikten av att det förs en fortlöpande statistik över förvarstagandet av barn. Denna reservation kan stödjas om nu miljöpartiets, folkpartiets och vpk:s gemensamt framställda reservation i SfU19 skulle avslås. Vi vill alltså att olika grader av förbud införs när det gäller att sätta barn i förvar. Vi vill således ha ett totalförbud här. Så övergår jag till SfU19. På s. 13 i betänkandet står det att ”vad som i praktiken är huvudregel bör anges i lag”. Det märks att saker som under årens lopp varit praxis i betänkandet har upphöjts till lag. Som framhålls i betänkandet på s. 25 lagfästes krigsvägrares och de facto-flyktingars rätt till asyl 1976, och det är bra. Vi i miljöpartiet vill ha viseringsfrihet som grundprincip och viseringsskyldighet som undantag. Vidare motsätter vi oss den nya viseringsskyldigheten för chilenska invandrare eller presumtiva flyktingar. Vi vill också att tvåårsregeln för äktenskap oftast med utländska kvinnor skall ses över i syfte att ge dessa större möjligheter att stanna i Sverige även om förhållandet skulle spricka innan två år har gått. Sysslolösheten är mycket påfrestande för de asylsökande som väntar på utredningar. Om väntetiderna kortas ned, finns det ändock många som får vänta upp till sex månader. Dessa bör under tiden kunna få någon form av meningsfullt arbete eller undervisning. För de homosexuella är situationen oerhört svår i många länder. Det förekommer t.o.m. dödsstraff om deras läggning upptäcks. Vi anser att det behövs ett svenskt initiativ på internationell nivå. Vii miljöpartiet yrkar bifall till den folkpartireservation som gäller denna fråga. Flyktingkvoten bör ökas kraftigt. Det skulle ha varit gjort redan när vi behandlade invandringspolitiken om inte centern hade motsatt sig detta. I dag är centern med på reservationen i denna fråga, så det är bara för moderaterna att i voteringen ansluta sig till reservation 11. Ni röstade ju förra gången för en ökning. Vad gäller första-asylland-principen måste vi vara noga. Ingen skall sändas tillbaka när risken finns att vederbörande återsänds till det land som han eller hon har flytt från. Vi i miljöpartiet har också hävdat att ingen skall sändas tillbaka till ett land som inte skrivit under Genåvekonventionen och accepterat denna i dess helhet. Sedan har vi den viktiga reservationen 15, där vi framhåller att en utlänning skall upplysas om sin möjlighet att söka asyl, så att det inte blir bortglömt och utlänningen direktavvisas utan att ha fått framföra sina flyktingskäl och utan att ha fått tillgång till den tolk och det juridiska biträde som varje asylsökande enligt oss i miljöpartiet skall ha rätt till. Alla känner ju inte till detta och alla är inte så smarta. Man kommer bara hit och kommer sig inte för att begära hjälp. Därför har en hel del människor sänts tillbaka. Vi i miljöpartiet anser inte att flyktingen skall mötas av polis som första beslutsinstans utan av civila personer. Barnen bör betraktas som individer och inte som kollin som föräldrarna har med sig. Detta är viktigt. Dessutom tycker vi att särskilda barnutredningar med speciellt utbildad personal skall göras. Reservation 25 handlar om förvar av vuxna. Där framför vi att vi vill att man skall vara oerhört restriktiv i detta avseende. Endast då det finns anledning att befara att flyktingen kommer att begå brott skall han eller hon kunna tas i förvar. När det gäller barn vill vi ha ett totalförbud i detta avseende. Kroppsvisitation och omhändertagande av returbiljett är ytterligare exempel på att flyktingar behandlas som grova brottslingar. Dessutom har flyktingarna inte sekretesskydd i samma utsträckning som svenskar när det gäller socialnämndens handlingar och sjukhusjournaler. När det sedan gäller verkställigheten av ett utvisningsbeslut skall sådan aldrig få ske innan beslutet har vunnit laga kraft. Den det gäller skall ha skälig tid på sig för förberedelser inför hemresan. Vi i miljöpartiet vill att terroristparagrafen stryks och att särskild hänsyn tas för att minska de skador som den kurdiska folkgruppen har lidit på grund av PKK-spåret i spaningarna efter Olof Palmes mördare. Vi måste vara medvetna om att det här handlar om ett typiskt etiskt ställningstagande. Därför borde varje riksdagsledamot rösta efter sitt eget samvete vad gäller alla reservationer.

Fru talman! När jag kom in i arbetet med de här frågorna på allvar för några månader sedan, hade jag självfallet följt debatten under flera år, inte minst när det gäller barnens situation vid flyktingmottagandet. Inte långt efter det att jag hade blivit utsedd till statsråd med ansvar för dessa frågor kom den första debattartikeln med påståenden om att vi var på väg att brutalisera flyktingpolitiken gentemot barnen. Det vari ett läge när lagtexten prövades av lagrådet. Jag förstod att jag alltså hade tillfälle, när den så småningom kom tillbaka från lagrådet och propositionsskrivandet skulle sätta i gång, att påverka hur förslaget skulle se ut när det lades på riksdagens bord. Och självfallet gjorde jag, mot bakgrund av den debatt vi hade fört, mot bakgrund av de påståenden som hade framförts och den kritik som jag hade hört mot både lagstiftningen och tillämpningen, en noggrann genomgång av vad det här lagförslaget skulle innebära när det gällde barnen. Många gånger har jag frågat mig, precis som Karin Israelsson: Är det samma lagförslag vi diskuterar? Jag har haft anledning att ställa mig den frågan när jag har läst alla upprop och flygblad, och också så sent som i den här kammaren i dag. Jag skulle vilja att vi på den här punkten, när det gäller barnen, försöker få en hederligare debatt än den som har förts i massmedia kring lagförslaget. Jag önskar att vi hade kunnat börja med — den chansen tycker jag redan har flugit sin väg i de inlägg som har gjorts — att vara överens om att skilja på allt det vi har hört talas om och vad det nu gäller. Det har sagts att man skulle låsa in barn, ta barn i fängsligt förvar, sätta barn i fängelse, häkte eller arrest, osv. Det som vi nu talar om är barn i förvar, och formerna för detta har vi försökt beskriva. Det finns bra exempel — barn i bevakad paviljong, varvid de kan röra sig fritt ute och inne. Maria Leissner talade om en moder och frågade vad hon skulle säga till sitt barn. Hon skall kunna säga till barnet: Du kan också gå utomhus och leka. Jag tycker alltså att vi skall skilja på att låsa in människor och ta dem i förvar. Om vi nu gemensamt skulle försöka hitta var meningsskiljaktigheterna går iden här kammaren — för de finns ju, och då har vi väl tillräcklig anledning att diskutera dem.

Jag har respekt för att man kan ha den åsikt som reservanterna uttrycker i reservationerna 26 och 27 — att det över huvud taget inte skall förekomma att barn tas i förvar. När det gäller vpk:s reservation har jag litet svårare att förstå hur den egentligen skiljer sig från majoritetsskrivningen. Men den måste uppenbarligen göra det alldeles våldsamt, eftersom vpk:s inställning innebär att vi i alla fall, i stället för att få de förbättringar som regeringen och utskottsmajoriteten nu föreslår, ett år skall ha kvar ett sämre alternativ. Nåväl, jag accepterar att ni tycker så, men min invändning är att jag inte tror att det vore lyckligt, för barn skulle kunna bli ett redskap i sammanhanget.

Jag har pekat på — och det handlar då om litet mer än detta med förvar — att vi faktiskt för första gången i lagen talar om att barn kan ha egna skäl i asylsökandet vid sidan av föräldrarnas. Sedan är utgångspunkten att uppsikt om möjligt skall väljas före förvar. Och om detta inte är möjligt, begränsar vi ändå möjligheten att ta barn i förvar till att det måste föreligga en uppenbar risk för undanhållande. Dessutom är oklar identitet inte längre en grund för att ta barn i förvar. I detta sammanhang vill jag hänvisa till de siffror från Arlandapolisen som Alexander Chrisopoulos anförde. Jag kan inte på rak arm vidimera att de är riktiga. Han sade att 49,9 26 av barnen tas i förvar. Detta måste vara ett exempel från mottagningsskedet, när man tar i förvar på grund av oklar identitet. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår alltså nu att vi skall ta bort den möjligheten. Ni är på väg, genom att låta förslaget på denna punkt bli vilande, att slå vakt om den möjligheten i ytterligare minst ett år. Det tycker jag att ni skall betänka. Från regeringens och utskottsmajoritetens sida är vi på väg att kraftigt förbättra och förstärka barnens rätt. Men i sin iver att få majoritetsförslaget att framstå som någonting annat än vad det i själva verket är, vill man föreslå att förslaget på den här punkten nu skall vara vilande i ett år. Jag respekterar att man fortsätter att verka för åsikten att totalförbud skall genomföras när det gäller att ta barn i förvar. Men i stället för att, som är brukligt i den här kammaren, välkomna de förbättringar som föreslås, medverkar man i själva verket nu till att en sämre lagstiftning, vars tillämpning så hårt har kritiserats i många olika sammanhang, skall gälla under ytterligare ett år. Det som i dag skulle bli en framgång för barnen i asylförfarandet, vilket vi har diskuterat så mycket, är nu på väg att bli ett nederlag för barnen. Jag vill understryka vad flera debattörer har sagt — att flyktingbarnens situation är speciell och att all möjlig hänsyn måste tas till deras situation. Om ni inte tror mig om att tycka detta — och att ha medverkat till ett förslag som faktiskt går ut på det — så kan man ändå fråga: Vad skulle det ha varit för mening med att gå till riksdagen med ett förslag som inte hade den inriktningen? Jag vill erinra om att Gullan Lindblad sade att hon aldrig, i egenskap av mor eller mormor, skulle ha gått med på någonting annat än en förbättring för barnen i det här förslaget. Jag tror att det är många som har den utgångspunkten, och jag är alldeles övertygad om att det hade varit lönlöst att komma till riksdagen med ett förslag som hade inneburit en försämring; då hade vi inte fått någon majoritet med oss. Vad vi nu är på väg att få uppleva är tyvärr att den möjligheten för barnen i dag fråntas dem i förfarandet. Här skall vi alltså leva med en sämre lagstiftning i ett helt år framåt. Jag tycker att det är ett nederlag för barnen.

Fru talman! Invandrarministern säger att hon har svårt att förstå vpkreservationen. Jag skall försöka förklara vad den syftar till. Vpk anser att den nuvarande lagstiftningen, vari det står att om barn skall tas i förvar måste det föreligga synnerliga skäl, är så nära man kan komma ett principiellt förbud. Den politik som praktiseras i dag utgår inte från denna lagstiftning. Arlandapolisen använder sig av en praxis, som innebär att 49,9 96 av barnen tas i förvar. Denna praxis tillämpas med utgångspunkt i den lagtext som regeringen föreslår i dag. Arlandapolisen utgår från att barn kan tas i förvar när uppenbar risk föreligger för undanhållande. Den felaktiga praxis som används i dag av polisen stämmer inte med den gällande lagstiftningen, som vi vill slå vakt om. Genom ett bibehållande av den nuvarande lagstiftningen ökas rättssäkerheten för barn och försämras inte deras situation. Invandrarministern undrar vad det skulle vara för mening med att framlägga ett förslag som försämrar för barnen. Som hjälp åberopar invandrarministern Gullan Lindblad. Gullan Lindblad ger själv svar på den frågan.

Moderata samlingspartiet anser inte att det längre är nödvändigt att ställa krav på ett borttagande av 6 § i utlänningslagen, eftersom deras önskemål uppfylls i det nya förslaget. Detta är svaret som invandrarministern efterlyser.

Fru talman! Om man hade lyssnat på minoriteternas förslag, och inte bara lyssnat på de partier som stödjer regeringspartiet för att få en tillräcklig majoritet, hade det kunnat skapas en lag där vi hade varit överens i nästan alla stycken. Vi i miljöpartiet har inte fått in en enda ändring i lagen trots alla de förslag vi har. Då är det klart att man gärna vill fälla den lagen för att en ny lag skall kunna utarbetas. Kanske kan vi få alla övriga att lyssna bättre nästa gång. Det råder inget hinder mot att följa paragrafen om förvaring av barn generöst som det var meningen när lagen skrevs, och mot att inte följa gammal praxis. Att behålla den gamla lagen tills en ny och bättre lag har utarbetats försämrar inte för barnen.
Fru talman! Maj-Lis Lööw sade att mamman kan säga till flyktingbarnet: ”Var så god och gå ut på gården.” Alla som sitter i ett vanligt ordinärt fängelse kan också gå ut på gården. Där finns det också rastgårdar. Men man får inte gå utanför rastgården. Man är inlåst där. Man är frihetsberövad. Det går inte att med några som helst vackra och kosmetiska formuleringar i kammaren komma ifrån att det som socialdemokraterna är för är ett regelrätt frihetsberövande av minderåriga utländska barn, enbart för att de tillhör en familj som söker asyl. Det är inte fråga om att barnen lever i något slags mysig frihet i en hemlik miljö och med utbildad personal. Barnen är inlåsta, dvs. frihetsberövade. Jag skulle gärna vilja höra Maj-Lis Lööw deklarera om hon inte anser att de är frihetsberövade. I mitt anförande ställde jag några frågor till Maj-Lis Lööw. Det gällde framför allt sanktioner mot transportbolagen. Sanktionerna innebär att flyktingar utan visum stoppas. De enda av flyktingarna som kan komma in i Sverige är å ena sidan de som har bluffat invandrarverket, och på det sättet erhållit visum på falska premisser, å andra sidan de människor som köper falska visum av en organisation. Annars kommer de inte in i Sverige. Jag vill återigen fråga Maj-Lis Lööw: Är det den utvecklingen som regeringen eftersträvar? I sammanhanget vill jag understryka att jag tycker att det är ett mycket märkligt argument att hänvisa till länder som Storbritannien och säga att vi kan följa deras flyktingpolitik.

Fru talman! Alexander Chrisopoulos har hakat upp sig på begreppet 31 maj 1989 synnerliga skäl. Om inte Alexander Chrisopoulos har hittat paragrafen i propositionen, kan jag tala om att den finns redovisad på s. 175. Jag ägnade tidigare en hel replik åt barnen. Jag tänkte även hinna ta upp annat. Det får vara upp till Maria Leissner om hon jämför förvarspaviljongen i Carlslund med rastgården på ett fängelse. Jag skulle vilja komma in på dokumentlösheten. Många av förslagen riktas mot resonemangen på den punkten. Jag vill än en gång understryka att dokumentlöshet inte bara handlar om passlöshet. Dokumentlösheten har en sådan omfattning att den inte bara kan förklaras med att det mycket väl kan hända att man tvingats fly hals över huvud utan pass och ID-handlingar. Det framgår av propositionen att det mycket väl kan vara så. Det sker också en prövning av alla de människor som kommer hit utan dokument. Det är en överväldigande majoritet av de som söker sig till Sverige i dag. Men det tar längre tid, och det blir osäkrare. Rättvisekravet blir svårare att uppfylla osv. 80 90 av de som prövas får stanna. Dokumentlösheten kan ha många förklaringar. Endera har man fått det dåliga rådet att göra sig av med dokument som man i själva verket skulle ha all anledning att visa upp, eller också utnyttjas dokumentlösheten systematiskt för att man skall kunna ta sig förbi asylrätten — om vi nu kan använda ett mildare uttryck än missbruk av asylrätten. Det är för mig obegripligt att de som så gärna berömmer sig för att vara så vidsynta och generösa i flyktingpolitiken helt väljer att vifta bort detta. Det förekommer häpnadsväckande påståenden om att det är flyktingpolitikens fel att människorna måste ta till sådana knep. Maria Leissner sade i sitt inlägg att det är för att det ser ut som det gör i Europa som dessa knep måste användas. Maria Leissner undrar vem som kan ha papper med sig när man tvingas att fly. Precis som jag sade tidigare kan man mycket väl tvingas att fly utan att få med papper. Kruxet i det här fallet är att vi vet att dessa människor har haft handlingar med sig för att kunna ta sig ut ur sitt land. Det är ju inte så att de har tvingats fly dokumentlösa. I de flesta länder som våra flyktingar kommer ifrån i dag kommer man inte förbi det egna landets myndigheter och passkontroll, som är rigorös, utan dokument och handlingar. Det är inte flygbolagens incheckningsdiskar som är den stora tröskeln att ta sig över, utan det svåra är att över huvud taget ta sig ut ur det egna landet. Det är bevisligen så att man åtminstone har haft en biljett, att det finns en kopia på en biljett. Men det är denna totala dokumentlöshet vid ankomsten hit som vi måste våga diskutera. T.o.m. UNHCR säger att vi måste våga diskutera detta. Annars äventyras trovärdigheten inte bara i den här kammaren utan också hos människorna utanför denna kammare, när vi skall förklara hur vi hanterar flyktingpolitiken. Om vi inte skulle kunna vidta de åtgärder som vi föreslår, som man uppenbarligen nu inte är med på, vill jag fråga: Vad skall vi göra? Jag tycker att det låter som om Maria Leissner var beredd att ge upp principen om första asylland. Hon säger att det är så skruttigt ställt ute i Europa att människor måste ge sig av. Eftersom de inte får några besked i andra länder måste de ge 45 sig av till Sverige. Och för att vi inte skall se var de har kommit ifrån måste de göra sig av med sina färdhandlingar. som vi vet utnyttjas av människor som profiterar på att ge olyckliga människor falska förespeglingar? Här handlar det inte om att kriminalisera flyktingarna, utan vad det handlar om är ju att ha full förståelse för att människor söker sig till vårt land. Man har rätt att komma till vårt land av vilka skäl som helst. Men vad som står i motsats till detta är att vi har en reglerad invandring, som jag trodde att vi var överens om. Det är därför vi har en lagstiftning som vi diskuterar i dag. Mot den måste vi kunna pröva dessa människors skäl att vilja komma hit. Det blir utomordentligt svårt att göra det, när vi inte har möjligheter att vidta några som helst åtgärder. Jag vill återigen understryka att auktoriteter som FN:s flyktingkommissarie säger att vi måste våga diskutera de här frågorna. Låt mig ta upp en sak till, fru talman, nämligen detta med enigheten eller oenigheten. Det påstås nu att regeringen slår sönder enigheten i invandrarpolitiken, att vi tar strid och väljer konfrontation. Vi har gjort en utredning, vi har fått ett förslag, vi har prövat förslaget i lagrådet, vi har skrivit en proposition, som vi har lagt på riksdagens bord, och vi får den prövad. En majoritet ställer sig bakom den — vi får stöd av centern och moderaterna i stora drag. Jag vill påpeka att det som vi i dag träter om ändå är enstaka punkter. Stora delar av huvudprinciperna bakom lagförslaget är vi, såvitt jag förstår, allihop överens om. Regeringen får alltså en majoritet bakom sig, med stöd av inte minst centern och moderaterna. Då väljer folkpartiet att säga: Socialdemokraterna söker konfrontation. Jag trodde att det gick till så här i parlamentarismens Sverige. Jag vill då fråga: Vari består de motstridiga uppfattningarna, som hotar att totalt slå sönder enigheten om den generösa flyktingpolitiken? Inte är det om skälen att få en fristad i Sverige som vi är oense — de skälen kvarstår ju. Skälen, som enligt alla internationella betraktare och bedömare är mycket generösa, omprövar vi inte. Inte har vi olika uppfattningar om att vi skall försöka få ned väntetiderna! Det är ju ändå huvudsyftet med den lag som vi diskuterar i dag. Inte är vi oense om de förbättringar i rättssäkerheten som vi nu föreslår och där vi har tagit intryck av alla de humanitära organisationer som Maria Leissner räknade upp. Vi har också tagit intryck av den kritik som har förekommit mot tillämpningen av dessa bestämmelser, mot polisens direktavvisningar, dåligt motiverade avslag osv. På viktiga områden där det har rått en viss oenighet tillmötesgår vi ju nu kritikerna. Hur kan det slå sönder enigheten? Inte heller kan oenigheten gälla barnens rätt, för att återkomma till det. Om vi på väsentliga punkter stärker barnens rätt och en del av kammaren vill gå längre och förbjuda förvar av barn, så är ändå det som vi diskuterar skillnader i någonting som drar åt samma håll. Oenigheten finns då huvudsakligen på ett område, för att återkomma till det som jag började med: åtgärderna mot dokumentlösheten. Med andra ord: Vi har en bred enighet om skälen för och rätten till asyl. Men vi har uppenbarligen skilda uppfattningar när det gäller synen på vad vi Skall vi ge upp principen om första asylland? Säg då det! Skall vi strunta i NO Renansege varifrån de asylsökande kommer? Skall vi blunda och acceptera en metod skall göra åt de företeelser som jag tycker äventyrar en generös flyktingpoli = Prot. 1988/89:125 tik. Detta måste vi diskutera. Men i övrigt — jag tror det var Karin Israelsson 31 maj 1989 som också påpekade det — har ju enigheten knappast minskat omkring dessa frågor, utan den har ju genom tiderna t.o.m. ökat. Man kan peka på olika punkter där den gjort det. Jag tror inte att det kommer att lyckas för något parti att ha monopol på en humanitär flyktingpolitik, lika litet som det har lyckats att ha monopol på miljöpolitiken, jämställdhetspolitiken eller biståndspolitiken, även om jag skall erkänna att lovvärda försök till sådana monopol har gjorts här i kammaren från visst håll. Svenska folket vet att det i dessa djupt moraliska, existentiella och medmänskliga frågor finns en bred värdegemenskap utanför den här kammaren och i den här kammaren, även om vi är oense om enskildheterna i reformerna och träter om en och annan paragraf.
Fru talman! Maj-Lis Lööw undrade om det verkligen inte är någon skillnad mellan en rastgård i ett fängelse och den inhägnade låsta gården på Karlslund. Jag skulle vilja bolla tillbaka frågan till Maj-Lis Lööw och säga: Vad är det för skillnad? Sedan kommer vi in på diskussionen om dokumentlösheten. Vad jag har fört fram är att vi anser att den analys som regeringen har gjort av dokumentlösheten är mycket grund. Det batteri av åtgärder som man sätter in är inte riktigt genomtänkta, så att de verkligen motverkar dokumentlösheten.

Maj-Lis Lööw måste väl ändå inse att detta blir effekten av åtgärderna, när vi inte tillåter SAS att ta ombord asylsökande som saknar visum. Vi ger inte de asylsökande något annat val än att ytterligare söka smussla och fiffla sig in. Sedan är vi redo och står här med släggan och slår på dem, när de väl kommer in antingen med falska dokument eller med inga dokument alls. Vad är det för generositet i flyktingpolitiken? Kritiker finns inte enbart i folkpartiet. Det finns många som har en annan analys än regeringen av vad dokumentlösheten beror på. Inte minst både UNHCR:s tidigare representant i Stockholm, som jag har haft diskussioner med flera gånger om detta, och diskrimineringsombudsmannen har gjort den analys som också är folkpartiets, nämligen att den europeiska flyktingpolitiken har lett till en stor del av problemet med passlöshet och dokumentlöshet genom att man driver asylsökande i armarna på smugglarorganisationer. Peter Nobel pekar också på de olika staternas bristande samarbete och unilaterala åtgärder mot invandring och helt regellösa skickande av asylsökande mellan sig. Vi har också kritik mot Sveriges mycket tuffa första-asyllands-regler. Allt detta innebär att vi faktiskt har en helt annan analys och därför också andra förslag till hur man skall bekämpa dokumentlösheten, nämligen att Sverige 47 skall gå i spetsen för en mer humanitär politik gentemot asylsökande i Västeuropa som helhet.

Fru talman! Först till passlösheten. Självfallet är det på det sättet att ju mer man i Europa bygger upp murar och försöker hålla flyktingströmmarna ifrån sig, desto mer försöker de asylsökande hitta kryphål för att komma till Europa och söka politisk asyl. Ju mer Sverige använder sig av visumtvånget, numera en regel för alla asylländer, desto mer utnyttjar olika personer och grupper den situationen till en ibland lönsam verksamhet. Det är lättförklarligt. Folk som kommer passlösa eller identitetslösa till Sverige kommer självfallet av olika skäl. Men vi kan väl i varje fall vara överens om, för det första att en stor del av dem som kommer är verkliga flyktingar, som av naturliga skäl inte har pass eller andra dokument med sig, och för det andra att det inte är ett brott att komma till Sverige dokumentlös. Invandrarministern frågade hur vi skall bemästra den situationen. Det förslag till utlänningslag som regeringen i dag lägger fram innebär att man vidtar åtgärder, vilkas pris vi inte är beredda att betala. Man föreslår en rad åtgärder för att bemästra någonting som inte är brottsligt. Jag skulle vilja fråga invandrarministern: Kan invandrarministern tänka sig kroppsvisitering av svenska barn? Kan invandrarministern tänka sig att man skulle kunna ta i förvar svenska medborgare, som inte kan styrka sin identitet? Kan invandrarministern tänka sig att ge tjänstemän och anställda i olika transportföretag polisiära befogenheter med myndighetsutövning gentemot svenska medborgare? Kan invandrarministern tänka sig att sekretesslagstiftningen när det gäller sjukvården kan avskaffas eller kringgås när det gäller svenska medborgare? Naturligtvis inte! På alla de områdena sker inskränkningar av grundläggande demokratiska frioch rättigheter. Det drabbar visserligen inte svenska medborgare, men det är inskränkningar som åstadkoms i Sverige av de svenska myndigheterna. Det kan vi inte acceptera. Är principerna om de grundläggande demokratiska frioch rättigheterna tänjbara på något sätt för invandrarministern? Är det relativa begrepp som man kan behålla, förkasta eller förändra, beroende på konjunkturerna eller på vem det drabbar? Det priset för att i dag acceptera den här lagstiftningen är vi inte beredda att betala!
Fru talman! En kriminalisering av flyktingskapet tycker jag sker i allra högsta grad om man kroppsvisiterar flyktingar, om man tar vuxna och barn i förvar och om man upplåter sjukhusjournaler och socialtjänstjournaler för insyn, vilket man inte gör när det gäller svenska medborgare eller grova brottslingar. Det är stora delar av majoritetsbetänkandet som vi inte kan ställa oss bakom, men det är bara de här punkterna som vi har kunnat angripa på detta sätt. Jag har flera gånger sagt att det är transportföretagen som är det huvudsakliga skälet till att man inte kommer att kunna åstadkomma en Prot. 1988/89:125 rättvis asylbedömning. Det är knutpunkten i den nya lagen; det är genom den 31 maj 1989 vi hindrar människor att komma hit. Olika sätt att ta emot flyktingar får genom detta en mycket mindre betydelse än tidigare. Sedan kommer detta att drabba också svenska medborgare — man kan inte se om en människa är svensk medborgare eller inte. Transportföretagen kommer säkert i många fall att titta ganska ordentligt på svenskar som är på hemväg. Något monopol på olika frågor vill vi inte alls ha. Vi vill gärna att alla delar våra åsikter och att det blir ett gemensamt ställningstagande. Men i början får man driva frågorna; det är ofta en liten grupp som gör det. Ibland faller de, och då får man ge sig. Men det kan också hända att man övertygar fler, och då blir det inte någonting som vi har monopol på, utan då blir förslaget antaget. Monopol är vi alltså inte särskilt måna om att ha. Vi vill att alla skall dela våra uppfattningar. Hade man lyssnat mer på våra förslag, som i många fall hade kunnat omfattas också av de andra partiernas ideologier hade lagen blivit bättre.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Gullan Lindblads kritik när det gäller de händelser som inträffade här i kammaren tidigare i dag. Riksdagen har att behandla även socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18, som gäller regeringens skrivelse om flyktingpolitiken. Mycket av det som berörs i betänkandet hänger också samman med förslaget till ny utlänningslag, och för att inte förlänga debatten nöjer jag mig med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18. Omtalad — omdiskuterad — missförstådd — så skulle man kunna karakterisera regeringens förslag till ny utlänningslag. Omskriven därför att socialförsäkringsutskottet i flera av sina tidigare betänkanden hänvisat till det kommande lagförslaget. Omskriven också därför, att innan propositionen var färdigbehandlad i regeringskansliet var debattörer ute i massmedia och talade om hur dåligt lagförslaget var och att det innebar en försämring av flyktingpolitiken. Därmed var diskussionen i full gång. Det är naturligtvis bra och riktigt med en debatt omkring olika lagförslag, men det var länge sedan en debatt var så missvisande och full av felaktigheter som debatten om den nya utlänningslagen. Det är förståeligt om de som bara följt debatten via tidningar och TV undrar vad det är för lag som riksdagen tänker besluta om. Det har också gjort att många tappat bort eller glömt att den här propositionen är den sista delen i det översynsarbete som inleddes 1987 och vars syfte bl.a. varit att komma till rätta med de långa handläggningstiderna och på så sätt åstadkomma ett bättre flyktingmottagande. Jag tror också att jag vågar säga att det inte finns någon riksdagsledamot som inte via brev eller på annat sätt uppmanats att rösta mot, om inte hela så i varje fall vissa delar av lagförslaget. De senaste veckorna har kampanjen mot lagen trappats upp. Det flygblad från Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd och från Riksförbundet stoppa rasismen som förra veckan delades ut i våra 49 postfack gjorde åtminstone mig beklämd över den osaklighet som präglade det och de överdrifter som det innehöll. Djupt besviken är jag också därför en ärlig och konstruktiv sakdebatt utan alltför höga övertoner. Det är bra om debatten kan föras med känsla och engagemang, men den bör också föras med kunskaper och insikter. Mycket har redan sagts, men efter att ha lyssnat på debatten finner jag anledning att upprepa åtminstone vissa saker. Det finns också skäl, tycker jag, att än en gång påpeka att lagförslaget inte ändrar grundprinciperna för vår invandraroch flyktingpolitik och att det är fråga om en proposition om en ny utlänningslag och inte om ett förslag till ny flyktingpolitik. Man kan säga att lagen består av två huvuddelar. Den ena delen är den som gäller de förkortade handläggningstiderna om vilka alla partier är överens. Där är de viktigaste ändringarna följande. Invandrarverket blir första instans i alla asylärenden. Polisen skall inte besluta i något fall där asyl begärs. Muntlig handläggning kommer också att ske. Kritik har ju tidigare riktats mot att det inte har funnits någon personlig kontakt mellan den asylsökande och den handläggande tjänstemannen. Nu kommer den asylsökande att tillsammans med sitt juridiska biträde få träffa handläggaren och det redan vid utredningsslussen. Besluten kommer att motiveras utförligare än hittills. Detta möjliggörs genom en ändring i sekretesslagen. Fru talman! Att det finns ett stort intresse och ett stort engagemang från riksdagens ledamöter när det gäller flyktingpolitiken visar inte minst de många motioner som har skrivits i den här frågan och som har resulterat i att det till utskottets betänkande har fogats 55 reservationer. I två av reservationerna från folkpartiet, vpk och miljöpartiet tas frågan om visering upp. Enligt grundregeln behöver alla utlänningar visering för att resa in i landet och uppehålla sig där. Men paragrafen innehåller många undantag. Regeringen vill nu göra den ändringen att skyldigheten för utlänningen att ha pass, visering och uppehållsoch arbetstillstånd skrivs in i lagen, medan undantagen skrivs in i förordningen. Det här vill inte folkpartiet, vpk och miljöpartiet acceptera. Detta är litet svårt att förstå, eftersom det i sak inte förändrar någonting, för vad som i praktiken är huvudregel skall nu anges i lagen och undantagen i förordningen. I reservation 2 från folkpartiet, vpk och miljöpartiet hävdas bl.a. att det visumtvång som har införts för chilenare skulle försvåra för den som behöver fly från Chile att söka asyl här i Sverige. Vid granskning av asylansökningarna har det allt oftare visat sig att många av de chilenare som kommer till Sverige tror att de ekonomiska och sociala problemen i Chile ger dem rätt att bosätta sig i Sverige. Det är bakgrunden till att visumkrav infördes för chilenare. Det är mänskligt och förståeligt att vilja skapa en bättre framtid för sig och sin familj, men vårt flyktingmottagande är inte uppbyggt för att ta emot ekonomiska flyktingar. Vår hjälp till andra länders utveckling får ske genom vårt internationella biståndsarbete. När det gäller människor som måste fly från Chile kan vi enligt den information som att jag trodde att kunskapen hos de grupperna var större. Ny utlänningslag, 5 SR Det är klart att synpunkter och åsikter kan vara olika. Men om det kan vi ta hela utskottet fick från arbetsmarknadsdepartementet, genom det samarbete Prot. 1988/89:125 vi har med chilenska organisationer och oppositionspartier ta ut människor 31 maj 1989 på flyktingkvoten, vilket också påpekas i regeringens flyktingskrivelse. I reservationerna 13 och 14 tas principen om första asylland upp. Folkpartiet, vpk och miljöpartiet påstår att första asyllands-principen används som ett medel för tredje land att vägra en sökande asyl. I propositionen står det att asyl kan vägras om utlänningen före ankomsten till Sverige uppehåller sig i ett annat land än hemlandet och om han för den händelse att han återsänds dit är skyddad mot förföljelse eller är skyddad mot att sändas till ett land där han riskerar förföljelse. Det sägs också, att om den asylsökande har rest genom andra länder och tillfälligt stannat som ett led i resandet, skall detta inte hindra att hans asylansökan prövas i Sverige. Det sägs också att det är utlänningen själv som skall visa att det enbart har varit fråga om en genomresa. Har utlänningen nära anhörig här i Sverige men inte i första asylland får han också stanna. Enligt gällande svensk praxis, som också motsvaras av internationell, förväntas en flykting i princip söka asyl i det första land som han kommer till där han är skyddad mot förföljelse. Det är en skyldighet för landet i fråga att pröva hans asylansökan. En flykting som före ankomsten till Sverige har vistats i ett sådant land, ett s.k. första asylland, återsänds som regel till det landet. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 13 och 14. Det har, som tidigare sagts här i debatten, blivit allt vanligare med den s.k. dokumentlösheten eller papperslösheten, inte bara i Sverige utan i de flesta västeuropeiska länder. De asylsökande uppger att de inte har haft några handlingar eller att de tappat bort dem under resan. Men det påståendet är knappast riktigt. Det är svårt att resa ut ur sitt eget land utan pass och biljetter, och att sedan passera genom andra länder är i det närmaste omöjligt, om man inte har skickliga förfalskningar. Det finns naturligtvis människor som måste lämna sitt land i all hast och som inte hinner eller kanske inte vågar ta med sig några identitetshandlingar. Men att 65 90 av alla som söker asyl via Arlanda, 90 20 säger Arlandapolisen, inte skulle ha möjlighet att få med sig några identitetshandlingar är svårt att tro. Det handlar inte om att försöka hindra asylsökande att nå Sverige, utan om att försöka få stopp på missbruket av asylrätten. UNHCR har i flera sammanhang understrukit att den person som har förstört sina handlingar också måste visa att han har godtagbara skäl för detta för att det inte skall inverka menligt på tilltron till hans uppgifter. Det vanligaste skälet för att göra sig av med pass och färdbiljetter är att den asylsökande anser sig ha större möjligheter att få stanna i Sverige och alldeles särskilt om den asylsökande har vistats i ett annat land som han skulle kunna skickas tillbaka till. Oftast får den asylsökande stanna, eftersom vi har den regeln att hellre fria än fälla. Den förre flyktingkommissarien i Norden uttryckte i en avskedsintervju i Dagens Nyheter den 20 april sin oro och ansåg att Sverige i framtiden kan stå inför ett dilemma. Ett gott flyktingmottagande innebär alltid en risk. Han menade också att bland dem som söker asyl kommer allt fler att inte vara genuina flyktingar. Detta är problem som måste diskuteras öppet, och kanske måste också åtgärder vidtas som hindrar att asylpolitiken utnyttjas. 51 Men naturligtvis måste dörren stå öppen för den som förföljs, sade han avslutningsvis. varifrån de kommer, om de är kriminella eller människor som av nägon anledning vill byta identitet. De här människorna, vilkas identitet vi inte känner, kan om några år bli svenska medborgare. Det här oroar bl.a. invandrarverkets personal som skall göra identitetsbedömningen. Regeringen föreslår i propositionen att man när resedokument utfärdas skall ange att identiteten inte är styrkt. Det är också lagutredningens förslag. Enligt flyktingkonventionen skall den stat som tar emot en flykting utfärda resedokument som gäller som pass. Precis som ett vanligt pass innehåller resedokumentet uppgifter om innehavarens identitet. Man måste ju fråga sig om det är rimligt att utfärda en identitetshandling till någon vars identitet är obekant eller inte kan styrkas. Om identiteten kan styrkas på annat sätt än genom pass eller liknande handling, skall naturligtvis ingen anteckning göras iresedokumentet. Folkpartiet, vpk och miljöpartiet anser i sin reservation att någon anteckning inte bör göras vare sig i främlingsdokumentet eller i främlingspasset och säger nej till förslaget. Reservation 31 gäller kroppsvisitation. I propositionen föreslås att det skall bli möjligt att undersöka en utlännings kläder när man misstänker att han gömmer sina identitetshandlingar och färdbiljetter för att dölja resvägen till Sverige. Det sägs också i förslaget att det bör vara tillräckligt att känna i eller utanpå fickor och kläder och kontrollera bagaget. Utskottsmajoriteten understryker att det aldrig får bli fråga om rutinmässig visitation av utlänningar som kommer hit. Det måste finnas anledning att anta att man låter bli att visa upp sina handlingar. Förslaget är ytterligare en åtgärd för att komma till rätta med dokumentlösheten. Jag tycker inte heller, fru talman, att transportbolagen skall avgöra vilka som skall få söka asyl här i Sverige. Det tror jag inte att någon annan tycker heller. Det handlar om transportörens kostnadsansvar för återtransport när han försummat att kontrollera att utlänningen uppfyller de svenska föreskrifterna för inresa i Sverige. Enligt de regler som nu gäller får en utlänning som avvisas föras tillbaka till flygplan eller båt om dessa skall avgå omedelbart eller inom den närmaste tiden. Den närmaste tiden innebär enligt praxis inom högst en vecka. I propositionen föreslås att transportörens kostnadsansvar ökas så till vida att återresan kan ske inom obegränsad tid. Om det visar sig nödvändigt skall transportören också svara för resekostnaden för bevakningspersonalen. Det åligger faktiskt redan i dag enligt Chicagokonventionens stadgar ett flygbolag att kontrollera att passagerare har de handlingar som krävs för inresa till destinationslandet. Det sägs också i propositionen att något ansvar inte heller bör komma i fråga om utlänningen haft falska handlingar, såvida de inte är så dåligt gjorda att det måste upptäckas omedelbart. Mycket om diskussionen om transportörens ansvar har kommit att röra sig om SAS. För SAS är det här, som jag ser det, främst ett problem av ekonomisk art. Det är vanligt att utlänningen kommer till Kastrup med andra Ett annat allvarligt problem med dokumentlösheten är att vi i Sverige får så Ny utlänningslag, änder SANNE NRA öde AE många människor som saknar identitet. Vi vet inte vilka de är, vi vet inte flyglinjer och bara reser med SAS mellan Kastrup och Arlanda, och då kan — Prot. 1988/89:125 man inte begränsa kostnadsansvaret till att gälla den sista delen av resan, 31 maj 1989 anser SAS. Men det måste naturligtvis ankomma på flygbolagen att sinsemellan reglera kostnaderna. Lagförslaget innebär förmodligen att det blir nödvändigt för SAS att bättre kontrollera dem som kommer till Kastrup för att flyga vidare till Arlanda. Invandrarverkets personal vet, polisen vet och SAS vet att det är på Kastrup man gör sig av med passet. Många stoppar det i ett adresserat kuvert och lägger det i en brevlåda. Andra river sönder pass och biljett mellan Kastrup och Arlanda eller gömmer dem i sitt bagage. Det här förslaget är ett led i att komma till rätta med dokumentlösheten. Utskottet säger också i sitt betänkande att regler om straffansvar har införts i en rad länder under senare år. Det har inte ansetts strida mot gällande internationella överenskommelser. Det måste också betyda att kontrollen redan nu görs av bolagen i förhållande till dessa länder. Då är det svårt att inse att inte någon form av kontroll skulle kunna göras av resenärer till Sverige. Lagrådet har inte heller haft något att erinra mot förslaget. Folkpartiet, vpk och miljöpartiet säger nej till alla förslag och åtgärder för att komma till rätta med dokumentlösheten. Förnekar man problemen så existerar de inte. Så kan man tolka folkpartiets, vpk:s och miljöpartiets agerande. Anser inte folkpartiet, vpk och miljöpartiet att dokumentlösheten är ett problem? Vad har ni i så fall för förslag att komma med? Jag kan inte hitta några i era motioner. Frågan om förvar är en känslig fråga, och det är klart, fru talman att det skulle vara bra om man slapp att över huvud taget ta någon i förvar. Ett frihetsberövande är naturligtvis ett djupt ingripande i den enskildes liv. Men vad har vi egentligen att välja på? Är det att låta utlänningar resa in i och fritt röra sig i Sverige utan att känna deras identitet, utan att veta vilka de är och varifrån de kommer, eller är det att ta dem i förvar och försöka utreda deras identitet? I propositionen föreslås vidgade möjligheter att ta vuxna i förvar för utredning om identiteten är oklar. Utredningsförvar skall enligt lagförslaget inte pågå längre än högst 48 timmar. Det är klart att man kan önska att alla asylsökande barnfamiljer får stanna i Sverige, men det är knappast realistiskt, även om stor hänsyn tas till barnens situation vid utredningar. Många kommer ändå inte att uppfylla de regler som gäller för att få uppehållstillstånd i Sverige. De flesta accepterar beslutet och lämnar landet, men en del vägrar att rätta sig efter myndigheternas beslut och håller sig undan eller planerar att göra det. Och då tas familjen i förvar. Så är verkligheten. Vilka är då alternativen? Jag är medveten om att flera remissinstanser i sina yttranden över utredningen, som ligger till grund för propositionen, hade invändningar när det gällde förvarstagande av barn. Men när man läser remissyttrandena finner man att mycket tyder på att det var de förhållanden som tidigare rådde, dvs. fängelse eller häkte, som man hade i åtanke när man skrev remissvaren. Röda korset skriver bl.a.: ”Förvar av barn skall helst aldrig få ske men vi är inte främmande för att det någon gång kan vara nödvändigt. Vid förvar av barn är det viktigt att förvarslokalerna är ändamålsenliga.” Rädda barnen anför bl.a. att fängsligt förvar av asylsökande barn bör vara 53 förbjudet. Det nya lagförslaget innebär en inskränkning när det gäller att ta barn i förvar. Barn tas inte i fängsligt förvar. Barn får tas i förvar om det föreligger inte bör tördröjas, kan äventyras, eller om det toreligger TISK tor Drottslig verksamhet. Många av de fall där barn tidigare tagits i förvar har att göra med att barnens identitet varit oklar. Nu föreslås att man inte får ta barn i förvar på grund av oklar identitet. Det krävs alltså synnerliga skäl, inte bara för att ta barn i förvar utan också för förvarstagande av barnets vårdnadshavare. Barn får inte heller med nuvarande regler sättas i fängelse eller häkte. I propositionen föreslås också att den möjlighet som finns i dag att sätta barn i polisarrest skall tas bort. Förvar av barn är inte ett uttryck för vad det egentligen handlar om. Förvar är ett uttryck som onekligen för tanken till fängelse eller någon trång arrestlokal med gluggar för fönstren. Så är faktiskt inte verkligheten. Förvar av barn sker i dag på speciella ställen som inte har några likheter med fängelser, häkte eller arrest. Det står också i propositionen att det är angeläget att barnet under tiden i förvar får vistas under så normala förhållanden som möjligt. Det gäller då främst förvarslokalernas utformning och att det finns personal med kunskap om barn och barns utveckling. I Stockholmsområdet sker det på Carlslund i en envåningspaviljong med lekutrustad gård där barnen har möjlighet att vara ute och leka. Inga dörrar är låsta ut mot gården och inte mellan rummen heller. Rummen är ljusa och fräscha och hemlikt möblerade. Ytterdörrarna är låsta, här naturligtvis i bevakningssyfte, men inte det heller behöver vara så avskräckande, för vilka föräldrar har inte låst ytterdörren för att hindra barnen att springa ut? I lagförslaget poängteras också kraftigt att barn inte får tas i förvar om det är tillräckligt att de ställs under uppsikt. Om det finns skäl att ta en förälder i förvar men inte skäl att ta barnet, kommer ingen av dem att tas i förvar. För varje individ som tas i förvar måste det finnas skäl som gäller just den individen. Utskottet har också en mycket stark skrivning i sitt betänkande: ”Utskottet delar bedömningen i propositionen att barn alltjämt måste kunna tas i förvar i vissa fall.

Jag måste också kommentera det förslag som nu lagts fram här i kammaren. Jag tycker att folkpartiet, vpk och miljöpartiet tar på sig ett stort ansvar med sitt yrkande om att delar av lagförslaget skall vara vilande i tolv månader, ett stort ansvar när det gäller förvarstagande av barn. Förslaget till ny lag innebär en skärpning när det gäller att ta barn i förvar, som jag nyss redogjort för. Det vill ni stoppa och låta den nuvarande lagen gälla, som ni så ofta kritiserat. Jag finner det ytterst märkligt. I tre reservationer från folkpartiet, vpk och miljöpartiet motsätter man sig propositionens förslag om omedelbar verkställighet vid avlägsnandebeslut. Enligt lagförslaget skall invandrarverket kunna förordna att en avvisning 2 MER en uppenbar risk för undanhållande och en förestående verkställighet, som får verkställas utan att beslutet vunnit laga kraft, om det är uppenbart att det — Prot. 1988/89:125 inte finns någon grund för asyl och att uppehållstillstånd inte heller kommer 31 maj 1989 att beviljas på någon annan grund. Det här motsvarar i dag de fall där polisen beslutar om direktavvisning. Det sägs också i propositionen att det inte är rimligt att personer som uppenbart saknar rätt till asyl här i landet skall få avvakta att beslut efter ett eventuellt överklagande blir definitivt. Det tar ofta lång tid. Det är för närvarande inte ovanligt att de skäl som gör att tillstånd till slut ges har uppkommit under vistelsen här. Omedelbar verkställighet bör kunna ske om varje risk för förföljelse framstår som utesluten i hemlandet. Omedelbar verkställighet skall också kunna ske om den asylsökande inte åberopar någon annan grund än en som prövats av regeringen beträffande andra personer och då inte varit tillräcklig. Det står i lagens specialmotivering att vägledning kan hämtas från tidigare praxis men att en bedömning alltid måste göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan aldrig anses uppenbart att en asylansökan skall avslås enbart på den grunden att den asylsökande tillhör en nationalitet eller religion där man i vanliga fall inte ger asyl. Omedelbar verkställighet skall också kunna ske till första asylland. Fru talman! Med detta vill jag yrka avslag på samtliga reservationer.
Innan jag lämnar ordet till Alexander Chrisopoulos och Maria Leissner för repliker vill jag anmäla att i detta ärende har nu ytterligare yrkande med åberopande av 2 kap. 12 och 20 §§ regeringsformen framställts. Det är undertecknat av 12 ledamöter med Doris Håvik som första namn.

Yrkandet finns utdelat på ledamöternas bänkar.

Fru talman! Jag tänker beröra visumtvånget för chilenska medborgare som Maud Björnemalm talade om och inte så mycket de andra kommentarerna, för att inte riskera att upprepa vad som sagts tidigare i debatten. Ett argument för att införa visumtvång för chilenska medborgare har varit, sade Maud Björnemalm, att det har kommit för många som är ekonomiska flyktingar. Nu är det naturligtvis mycket svårt att definiera precis vem som är ekonomisk flykting och vem som är politisk flykting. Det händer i många sammanhang att människor lever i fattigdom och misär på grund av arbetslöshet, som i sin tur förorsakas av att de tillhör ett politiskt parti eller omfattar en ideologi, osv. Trots det finns det uppenbarligen många som har kommit till Sverige av rent ekonomiska skäl, det är självklart. Men problemet är att regeringen använder sig av generella metoder, som stoppar nästan alla asylsökande från Chile — eventuella ekonomiska flyktingar men också dem som verkligen är politiska flyktingar och som skulle vara i behov av politisk asyl. Verkligheten är den att under augusti och september månad förra året kom till Sverige 3 000 personer från Chile. I februari, när visumtvånget för chilenska medborgare hade införts, kom det tio stycken. Mig veterligt har riksdagen beslutat att ansökan om flyktingskap skall behandlas för varje person som sådan. Att varje skäl skall granskas för sig trodde jag alltså att riksdagen hade beslutat om. Nu vidtar regeringen en generell åtgärd som stoppar möjligheten för alla asylsökande från ett visst land att komma hit. Förutom en bra lagstiftning som sammanfaller med riksdagens beslut och allmänhetens uppfattning om rättssäkerheten är en förutsättning för en generös flyktingpolitik att regeringen inte vidtar generella åtgärder som i princip omintetgör förverkligandet av tanken bakom den lagstiftning som vi har i dag. Vad hjälper det om vi sitter och beslutar om en lagstiftning som är generös och human och bra på alla möjliga sätt, när regeringen dagen efter fattar beslut som har generell karaktär, exempelvis om visumtvång, och därmed stoppar de facto-flyktingars möjligheter att komma till Sverige och söka politisk asyl?

Herr talman! Å ena sidan säger invandrarministern att det i princip råder stor enighet om flyktingpolitiken, å andra sidan säger socialdemokraternas företrädare i utskottet i sitt anförande att det råder oenighet på den ena punkten efter den andra — uppenbarligen en ganska stor oenighet, anser även Maud Björnemalm. Det är en något kluven inställning till huruvida vi har enighet eller oenighet i flyktingpolitiken. När det gäller det förslag som innebär att SAS och andra transportbolag kommer att tvingas avvisa asylsökande som inte har riktiga dokument är ju syftet med lagstiftningen just att straffa de transportbolag som inte kontrollerar dokumenten, och detta har också företrädare för socialdemokratin sagt öppet i debatten här i dag och tidigare. Det leder till den intressanta noteringen från socialdemokraternas sida att det är klart att alla har falska — Prot. 1988/89:125 papper, för annars kommer de inte ut ur sitt land. Det är en ganska ny 31 maj 1989 inställning att man applåderar eller åtminstone välkomnar människor som har falska visum och andra falska handlingar. Men problemet är naturligtvis att om de skall kunna komma till Sverige måste de falska dokumenten vara tillräckligt välgjorda. Man vill stimulera en utveckling mot att asylsökande kommer hit enbart om de lyckats skaffa sig en tillräckligt välgjord förfalskning. I fråga om det andra alternativet, för den flykting som inte har några papper, skulle jag vilja fråga Maud Björnemalm — den frågan fick jag inget svar på av Maj-Lis Lööw: Hur kommer man in i Sverige, om man är en genuin flykting som av fullständigt acceptabla skäl inte har kunnat få med sig några papper? Vad har regeringen tänkt sig? Enligt Chicagokonventionen åligger det, som jag sade, inte flygbolagen att kontrollera dokumenten. Om man läser t.ex. artikel 13 i Chicagokonventionen kan man se att den handlar om inreseformaliteter, men den skapar inget tvång för flygbolag eller andra transportföretag att kontrollera att dessa formaliteter efterlevs. Därför är detta argument inte gångbart. Vad regeringen och socialdemokraterna gör är att de utnyttjar och övertolkar en konvention och använder den som en krycka för en utomordentligt haltande argumentation för förslag som i sin förlängning kommer att leda till att asylsökande inte kan resa in till Sverige. Jag vill till sist ta upp det här med barnen. Att låsa ytterdörren jämställer Maud Björnemalm med att frihetsberöva och låsa in ett flyktingbarn under veckor eller kanske månader i en stängd avdelning på Carlslund eller andra ställen. Att låsa ytterdörren för att inte barnet skall springa ut på gatan och slå sig — är det en jämförelse? Jag tycker att det är ganska absurt. Det är också absurt att tala om ljusa lokaler och hemliknande miljö. Återigen vill jag fråga: Är detta ett frihetsberövande, eller vill socialdemokraterna hävda att det kanske inte är det trots allt? När det gäller svenska barn är det nog straffbart att beröva dem friheten.
Herr talman! Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga när det gäller de politiska flyktingarna från Chile att det är beklagligt att han inte hade möjlighet att vara med när utskottet hade sin utfrågning av tjänstemännen från arbetsmarknadsdepartementet och vi diskuterade den chilenska frågan. Man förklarade mycket omständligt för oss att man hade mycket god kontakt med de chilenska organisationerna och oppositionspartierna. Det finns alltså möjligheter att ta ut de politiska flyktingarna ur Chile på 48 timmar. Sedan är det faktiskt så, Alexander Chrisopoulos, att när man granskade asylansökningarna visade det sig att chilenarna kom hit av ekonomiska och sociala skäl. Det är naturligtvis, som jag sade, mänskligt och förståeligt, men vi har inte vår flyktingmottagning uppbyggd så att vi kan ta emot ekonomiska flyktingar. Det är alltså s.k. resebyråföretag som har lurat, kan man nästan säga, de här människorna att tro att de har rätt att bosätta sig i Sverige, att arbetslösheten och den sociala misären i Chile är ett skäl att få bosätta sig här. Maria Leissner för ett väldigt underligt resonemang om asylansökningar, 57 Prot. 1988/89:125 visumtvång och transportföretag. Tydligen kan jag inte förklara för henne vad det egentligen handlar om. Jag tycker att det är viktigare att tala om barnen. Maria Leissner talar om iförvartagandet av barn. Men vad har folkpartiet för alternativ, om man inte får ta barn i förvar när familjen skall utvisas? Vad gör man då? Vad gör polisen? Skall man jaga barnen på gatan? Är det det Maria Leissner vill?

Herr talman! Ingen här i kammaren — i varje fall inte jag — är för att vi skall ha en arbetskraftsinvandring eller invandring av arbetsmarknadsskäl eller sociala skäl, och det bör sägas klart. Men vi menar att bedömningar och undersökningar av de skäl som åberopas av asylsökande, där det framgår att han är arbetskraftsflykting eller verklig flykting, skall göras av myndigheterna i Sverige. Bedömning av alla dessa fall skall göras speciellt för var och en för sig. Det har varit den praxis som har tillämpats i Sverige och som riksdagen ställer sig bakom, och det är den praxis som regeringen oftast åberopar i debatterna. Genom att ta beslut av generell karaktär, som det om visumtvång, stoppar man alla asylsökande från ett visst land, exempelvis Chile. De får ingen möjlighet att komma till Sverige och få sin sak prövad på det sätt som riksdagen har beslutat om. Sådana åtgärder av generell karaktär har en tendens att användas för att stoppa asylsökande som vill komma till Sverige, och på så sätt åsidosätter man en lagstiftning som man säger sig förespråka. Ett visumtvång som används som medel för att stoppa flyktingar står också i strid med de internationella överenskommelser som Sverige har varit med om att utarbeta, exempelvis Gendveöverenskommelsen.
Herr talman! Det bekymrar mig att Maud Björnemalm inte gärna talar om den här nya bestämmelsen om transportbolagens kostnadsansvar och framför allt att hon inte riktigt vet vad den går ut på. Jag kan berätta för Maud Björnemalm att vad den handlar om är att införa sanktioner mot de transportbolag som fraktar hit utlänningar som saknar erforderliga handlingar för inresa. Det betyder att transportbolagen kommer att stoppa de människor som inte har t.ex. visum eller giltigt pass. Det innebär, som SAS mycket riktigt sade både inför utskottet med alla ledamöter närvarande och i sitt remissvar, att en konventionsflykting inte kommer att kunna nå Sverige med SAS, att man alltså inte kan ta ombord en asylsökande som saknar visum. Varför blir det så besvärligt om man hindrar människor som saknar visum att komma ombord? Det beror på det enkla skälet att en flykting inte kan få ett visum. Detta är också skälet bakom förslaget, som är ägnat att stoppa dem som inte har visum. Vi vet alla att det inte finns något sådant som ett visum för ändamålet att söka politisk asyl. Jag efterlyser fortfarande svaret på min fråga: Hur har regeringen tänkt sig att en flykting skall komma in i Sverige, eller åtminstone fram till gränsen, om petsonen inte har några giltiga dokument? Även socialdemokraterna säger att det finns de som av fullt giltiga skäl inte har några dokument. Det är bra att vi i alla fall får det erkännandet. Men hur skall en sådan flykting komma in i Sverige? Svaret på den frågan är möjligen att dessa flyktingar redan har falska dokument, och det är därför som de kommer in i Sverige. Det är naturligtvis ett intressant konstaterande att regeringen inför en lagstiftning som uppmuntrar asylsökande att i än högre grad använda sig av falska dokument. Därigenom blir en asylsökande än mer beroende av smugglarligor och annat, och därmed får vi problem med dokumentlöshet. I stället för att tala om detta ville Maud Björnemalm hellre tala om folkpartiets alternativ till att ta barn i förvar. Det alternativet innebär inte att man skall jaga barn på gatan. Vårt alternativ är att inte ta barn i förvar. Vii folkpartiet är övertygade att om man behandlar de asylsökande som människor och med en viss värdighet — och låter dem, framför allt när det är små barn inblandade, få veta det datum när de måste ha lämnat landet — kommer de också att ge sig i väg när de har fått sitt slutgiltiga nej. Det är nästan omöjligt för flyktingar att leva kvar i Sverige om de inte har några tillstånd och de sista fyra siffrorna i personnumret. Vi i folkpartiet tycker att det är obehagligt att jaga i väg människor med hjälp av polis och i värsta fall schäferhundar, och det är just därför som vi vill ha ett helt annat förfarande vid avvisningar.
Herr talman! Vart kan Maria Leissner resa utan att ha pass och biljetter? Vi vet att de flyktingar som kommer till Kastrup haft papper under resan, att de har pass och biljetter. Om dessa handlingar är falska eller inte kan jag faktiskt inte avgöra. Men det åligger flygbolagen att kontrollera att de resenärer som skall färdas med dem har de handlingar som fordras för att komma till destinationslandet. Jag skall avslutningsvis läsa högt för Maria Leissner vad SAS faktiskt har skrivit, och det säger en hel del om vad det hela handlar om. Man säger följande: ”T.ex. för att bevara våra goda relationer med de danska myndigheterna känner SAS sig tvunget att låta passagerare som har anlänt med främmande flygbolag till Köpenhamn och som har biljetter för vidare resa till Sverige fortsätta resan. Detta trots att svensk polis stationerad på Köpenhamns flygplats har konstaterat att utlänningarna ej har erforderliga tillstånd för inresa till Sverige. Svensk polis har givetvis inga befogenheter på dansk mark att stoppa dessa passagerare i Köpenhamn.” Även om dessa flyktingar anländer till Arlanda, Maria Leissner, och även om de rivit sönder sina pass och biljetter under flygfärden, prövas deras asylansökningar här i landet.

Herr talman! I vintras besökte jag Zimbabwe. Där finns ungefär lika många invånare som i Sverige. Men fattiga Zimbabwe har under senare år tagit emot dubbelt så många flyktingar, kanske tre gånger så många flyktingar, som Sverige. I dag finns det i flyktingläger i Zimbabwe ca 250 000 flyktingar från Mogambique. Även om Zimbabwe får hjälp av FN:s Prot. 1988/89:125 flyktingkommissariat är flyktinglägren en mycket tung börda för landet. Ändå är det självklart att flyktingarna skall få stanna. Zimbabwe är bara ett av många fattiga länder i världen som får ta emot hundratusentals, ibland flera miljoner, flyktingar. Som vi vet är Zimbabwe långt ifrån det hårdast drabbade landet. Jag återvände hem till Sverige med intrycken från Zimbabwe mer övertygad än någonsin om hur angeläget det är att det rika Sverige för en generös och human flyktingpolitik. Den lilla rännil av världens flyktingström som når vårt lands gränser måste bli varmt mottagen, och flyktingarna måste få goda möjligheter till en ny livschans. Det är vi skyldiga både dem och våra egna humanitära ideal. Men det är vi också skyldiga de människor som i Zimbabwe och andra länder trots fattigdomen öppnar sina gränser för så oerhört många fler. Herr talman! Ingvar Carlsson var i Zimbabwe strax innan jag kom dit. Han besökte ett flyktingläger och föreföll, när han efteråt kommenterade besöket i svensk television, vara märkbart skakad. Men uppenbarligen drog han helt andra slutsatser av sitt besök i Zimbabwe än vad jag gjorde av mitt. Han återvände hem från Afrika bara för att medverka till att också Sverige nu skall ge sitt bidrag till den kapprustning mot flyktingar som pågår i Europa. Det är både sorgligt och obegripligt. Under de senaste åren har vi kunnat bevittna hur flyktingpolitiken har hårdnat i Europa. Beredvilligheten att ta emot dem som flyr undan förtryck och förföljelse har drastiskt minskat. Medan jordens fattiga länder tar emot miljontals människor på flykt, har det rika och välmående Europa rest allt högre murar mot världens flyktingar. Om det förslag till ny utlänningslag som kammaren i dag behandlar skulle gå igenom i alla dess delar, närmar sig Sverige den svarta europeiska gemenskap som sätter allt kraftigare lås på sina dörrar mot omvärlden. Herr talman!

De här förslagen har redan ventilerats under förmiddagen och en del av eftermiddagen. Jag skall därför bara ta upp en av de utgångspunkter som regeringen har för sitt förslag, nämligen papperseller dokumentlösheten. Jesås Alcalå noterar i en kritisk granskning av rättssäkerheten i svensk flyktingpolitik att dokumentlösheten länge har bekymrat regeringen och invandrarverket. Men det innebär inte att de bekymrade vecken försvinner Prot. 1988/89:125 från pannan bara för att det finns dokument. Också förekomsten av pass kan 31 maj 1989 ibland motivera ett nej. Den som har papperen i ordning kan väl inte vara flykting, resonerar man ibland hos myndigheterna. Misstänkt är det alltså hur man än beter sig, konstaterar Alcalå. Utan pass — icke trovärdig. Med pass — icke trovärdig! I verkligheten är kampen mot dokumentlösheten, som det heter och som den förs av regeringen, bara ett svepskäl för att allmänt sett skärpa attityden mot flyktingarna. Det skall helt enkelt bli svårare för dem att komma hit och söka asyl. Det är själva syftet med de regelförändringar som föreslås. Det är detta, trots alla övriga allvarliga synpunkter vi kan ha på lagförslaget, som är själva kärnfrågan. Ett tydligt uttryck för denna strävan är de nya krav, vilka nyss diskuterades, som kommer att ställas på transportbolag. I en kommentar i Dagens Nyheter den 27 april säger Maj-Lis Lööw: ”Jag tror inte SAS kommer att uppleva detta som något större problem. Vi vet inte om detta blir verkningsfullt mot dokumentlösheten eller om det blir en dramatisk spärr för folk att komma hit. Det måste prövas.” Maj-Lis Lööw utesluter alltså inte att detta kan bli en dramatisk spärr för folk att komma hit. Att SAS upplever det som ett problem vet vi redan. Dessutom är det inte bara SAS som är berört, utan också andra flygbolag. Jag vill fråga Maj-Lis Lööw: Hur många genuina flyktingar skall gå i kvav för att invandrarministern skall anse att provet har misslyckats? Skall verkligen svenska invandrarmyndigheters administrativa besvär få leda till ett så drastiskt avsteg från den hittillsvarande svenska flyktingpolitiken? Vad är det för sätt, att hänvisa till regler som har införts i andra länder, när vi vet att syftet också där har varit att hindra flyktingar från att komma till de länderna? Herr talman! Josef Kovacs är ordförande i Liberala invandrarförbundet. Han flydde från sitt hemland Ungern till Sverige 1956, som så många andra. Han tog sig på cykel över den ungersk-österrikiska gränsen. Det var många som gjorde som han. En del klarade sig, andra togs till fånga innan de nådde friheten. Josef har berättat för mig hur han medvetet gjorde sig av med sina identitetshandlingar för att minska riskerna att bli identifierad om han skulle bli tillfångatagen. Josef kom så småningom till Sverige utan identitetshandlingar. Man kan fråga sig hur det hade gått för Josef Kovacs om den nya utlänningslag som kammaren i dag har att ta ställning till skulle ha gällt den gången. Att han hade fått ett mindre generöst mottagande är helt klart, men hade han fått stanna? Regeringens förslag innehåller förvisso vissa förbättringar, t.ex. de kortare handläggningstiderna och en del annat. Det är saker som vi har framfört under lång tid, och som alltså ligger i linje med det vi från folkpartiets sida har krävt. Men sammantaget innebär förslaget en oacceptabel skärpning av svensk flyktingpolitik. Det är därför det måste avvisas samt för humanitetens och flyktingarnas skull. Men det måste också avvisas för att ett land som vill bekämpa främlingsfientlighet inte har råd med en brutal flyktingpolitik. Kamp mot rasism får inte bara vara att bära en öppen hand på kavajslaget. Det måste också vara att handla så att rasisterna begriper att den öppna 61 handeln betyder något i praktiken. Rasisterna i Sverige är inte många, men de är högljudda. Det finns däremot en betydligt större tveksam och främlingsrädd opinion i Sverige. Det är viktigt att inte heller den kan hämta näring ur det etablerade samhällets hållning och agerande. Att genomdriva de föreslagna skärpningarna av vår hållning gentemot flyktingar är att indirekt, men ändå tydligt, ge den främlingsfientliga opinionen en klapp på axeln. Även tidigare har det funnits anledning att kritisera socialdemokraternas flyktingpolitik. Jesås Alcalås bok Icke tillräckliga skäl innehåller en rad av exempel. Inte minst överenskommelsen med Östtyskland, med DDR, om att man där skulle stoppa asylsökande på väg till Sverige, är en stor skandal, helt istrid med intentionerna i den hittills gällande svenska flyktinglagstiftningen. Men, herr talman, om vi hade haft den nya utlänningslagen är det tveksamt om en sådan ljusskygg överenskommelse ens längre hade behövts för att nå samma resultat. Men trots att det alltså tidigare har funnits grund för kritik mot regeringen, är det först med den nya utlänningslagen som regeringen har valt att på bred front söka konfrontation om flyktingpolitiken. Regeringen har visserligen fått med sig moderaterna och centern, men på viktiga punkter går regeringen, som Maria Leissner framhöll, emot humanitära organisationer, kyrkliga samfund och t.o.m. FN:s flyktingkommissariat. Regeringen har alltså valt att ta strid med medmänsklighetens företrädare. Det handlar, herr talman, om en strid med de idéer som vi brukar kalla internationalism. De idéerna går ut på att alla människor har samma värde. Att nationsgränser aldrig kan avskärma oss från ansvaret för våra medmänniskor — oavsett var på jorden de har råkat födas. Att vi skall se alla människor som de är, som individer med behov av kärlek, trygghet och framtidstro, precis som vi själva. Att visa internationell solidaritet genom att fördöma förtryck var det än förekommer och genom att ge bistånd till fattiga länder är viktigt. Men i ärlighetens namn, herr talman, är de uttrycken för vår internationalism sådant som innebär ganska små påfrestningar för oss själva. Att ta emot flyktingar i Sverige är den form av internationalism som kräver mest av oss. För oss i folkpartiet är internationalismen en viktig ledstjärna. För oss är det därför självklart att med kraft bekämpa den nya utlänningslagen. Det borde vara det för fler. Jag kan lätt föreställa mig att många ledamöter i denna kammare, för att inte säga de flesta, hade blivit mycket upprörda om en liknande brutalisering av flyktingpolitiken i ett enda slag hade genomförts i något annat europeiskt land. Jag kan också förstå om många kolleger inom socialdemokratin, centern och moderata samlingspartiet har samvetsproblem i dag. Min partivän Olle Wästberg vädjade häromdagen i en artikel i Expressen till flera riksdagsledamöter från socialdemokraterna, centern och moderaterna — bland dem Filip Fridolfsson, Jan Sandberg, Pär Granstedt, Maj Britt Theorin, Karl-Erik Svartberg och herr talmannen själv — att rösta nej, i varje fall till förslaget att utöka möjligheterna att ta barn i förvar. I en artikel i går i samma tidning nämnde han ytterligare några riksdagsledamöter. Han har, herr talman, naturligtvis inte valt ut dessa namn slumpmässigt. Det rör sig om personer i kammaren som i andra sammanhang på olika sätt Prot. 1988/89:125 har gjort sig kända för ett internationellt engagemang eller engagemang för 31 maj 1989 enskilda flyktingar, för stor kunskap om barns villkor eller för ett starkt rättspatos. Av kommentarer i anslutning till den första av de här artiklarna framgick att flera av de då apostroferade personerna ännu inte hade bestämt sig för hur de skulle rösta. I dag kan ni medverka till att stoppa det förslag som innebär skärpning av flyktingpolitiken, till att låta solidaritet, medmänsklighet och rättskänsla segra. Min djupt kända förhoppning är att många enskilda ledamöter i de partier som står bakom förslaget och som känner att det står i konflikt med vad deras samvete bjuder i dag skall följa samvetets röst. Ännu är det inte för sent att stoppa Sveriges rustning mot flyktingarna. Det är, herr talman, lätt att finna enskilda ledamöter som om de enbart följde sin inre övertygelse skulle ta avstånd från det här förslaget. Men det är också lätt att tycka att åtminstone socialdemokraterna sviker sina ideal när de stöder förslaget. Partiet gav i valrörelsen ut en vacker och påkostad broschyr med titeln Jag är hjärtligt trött på egoismen. Rubriken på det sista uppslaget i broschyren löd ”Palme teg inte, Carlsson tiger inte, Sveriges röst tystnar inte!”. Texten lovprisade det svenska samhället och den utveckling som har fört oss till demokrati och välstånd. Den slutade: ”Skulle vi nu blunda och tiga och ursäkta oss med att vårt lilla land inte kan påverka, då skulle vi svika de idéer som är socialdemokratins själ. Nu är det vi som är välbärgade. Utanför knackar de mindre lyckligt lottade på. Ett land som styrs av en socialdemokratisk regering, stänger inte dörren!” Herr talman! Det är så att man nästan vill gråta. För detta är ju precis vad som håller på att hända. En socialdemokratisk regering håller på att ytterligare stänga till den svenska dörren mot omvärlden för att hålla flyktingar borta. Och tvärtemot vad som sägs i valbroschyren så tiger Carlsson. Säkert fortsätter han att generöst dela med sig av goda råd till andra regeringschefer om vad de borde göra. Men när det gäller att försvara en generös flyktingpolitik i sitt eget land tiger han och stöder förslaget till ny utlänningslag. Det är, herr talman, till dess voteringstavlan här i kammaren visar något annat, min förhoppning att Ingvar Carlsson och hans regering inte skall få majoriteten i Sveriges riksdag med sig, att vi skall kunna visa både de svenska medborgarna och omvärlden att Sverige fortfarande är ett land som slår vakt om en human och generös flyktingpolitik.

Herr talman! Det är så att man kan gråta, säger Bengt Westerberg och ironiserar över en socialdemokratisk valbroschyr. Jag tycker att Bengt Westerberg gör precis det jag talade om i ett av mina inlägg; han försöker ta monopol på en human flyktingpolitik. Jag tror inte att det kommer att bli framgångsrikt. Jag tycker också att han gör det med brist på den hederlighet som jag efterlyste i debatten, inte minst när han återupprepar påståendet att man genom att i kammaren i dag stödja majoriteten utökar möjligheten att ta barni förvar. Jag trodde faktiskt att vi vid det här laget hade utrett den frågan tillräckligt i debatten. Jag har respekt för att Bengt Westerberg och hans parti och även andra i den här kammaren tycker att vi helt skulle förbjuda att ta barn i försvar. Men jag kan inte ha respekt för att man här i kammaren försöker låta påskina att majoriteten utökar möjligheten att ta barn i förvar, när vi i själva verket genomför rejäla begränsningar och när huvudlinjen nu ändå är att man skall välja andra utvägar om det är möjligt. Jag vill sedan något beröra frågan om dokumentlösheten. Det var inte så mycket den Bengt Westerberg talade om — trots att han sade det — utan han talade i stället återigen om flygbolagen. Vi har inte lutat oss mot andra länder. Vi har pekat på att andra länder har använt liknande raetoder i kampen mot dokumentlösheten, eftersom denna är ett gemensamt europeiskt problem. Vi har pekat på att Norge, Danmark och Storbritannien på annat sätt infört sanktioner. De har inte ställt krav på betald återresa, utan de har i stället bötfällt bolagen. Den vägen har vi inte velat gå. Vi har i stället sagt att vi redan i dag i lagstiftningen har en regel som gör att man, precis som Maud Björnemalm sade, kan ställa krav på att den som transporterat hit också skall transportera härifrån inom en vecka, om vederbörande inte har nödvändiga dokument. Vi har också pekat på att SAS inte tidigare sagt sig inte kunna leva upp till detta. Men när vi nu utsträcker den här regeln i fråga om tiden, blir det helt plötsligt omöjligt för SAS. Jag vet inte heller att SAS någon gång tidigare sagt sig inte kunna leva upp till de åtaganden man gjort enligt den omtalade Chicagokonventionen. Om dessa svårigheter funnits, borde SAS ha: upptäckt dessa problem långt tidigare. Dessutom borde de uppleva utomordentligt stora svårigheter i andra länder som de i dag är verksamma i och som har vidtagit andra sanktionsåtgärder. När folkpartiet hade ansvar för dessa frågor i regeringen tog vi emot en femtedel av det antal asylsökande vi i dag tar emot. Vi har i jämförelse med övriga länder i Europa med hänsyn till folkmängd och storlek det mest generösa flyktingmottagandet. Hade vi velat begränsa flyktingmottagandet på det sätt som här antytts av många, skulle vi i så fall ha begränsat antalet skäl för att få komma till Sverige. Vi har mycket klart och ärligt talat om vad denna lagstiftning handlar om. Prot. 1988/89:125 Det är bl.a. att komma till rätta med det mest inhumana i svensk 31 maj 1989 flyktingpolitik i dag, nämligen de långa väntetiderna. Vårt förslag i det avseendet är ärligt och uppriktigt, och jag tycker att jag skulle kunna få respekt för den uppriktigheten. Vad jag förstår råder det inte heller någon oenighet om den saken, även om det i debatten låter som om vi befinner oss i två läger: för eller emot denna lagstiftning. Jag har pekat på att det här råder enighet. Avslutningsvis vill jag säga att det är, skall vi kalla det, pikant att när socialdemokraterna lägger fram ett förslag i riksdagen och får stöd av moderaterna och centern, skriker folkpartiet: Konfrontation! Moderata samlingspartiet och centern är ju ändå vanligtvis folkpartiets egna samarbetspartner. Jag trodde att det åtminstone i folkpartiets ögon skulle kunna vara rumsrent att samarbeta med de två partierna.

Herr talman! Det är sällan som jag hamnar i debattens centrum. Men jag gör det ofta i just sådana här frågor, som har en delvis kristen profil. Det var folkpartiledaren också inne på. I den artikel med Olle Wästbergs utfrågning, som Bengt Westerberg hänvisade till, ställdes kristna mot kristna. Jag har här en känsla av att folkpartiledaren försöker skilja agnarna från vetet. Jag tycker att detta är ganska jobbigt. I denna fråga finns en mycket humanitär och kristen linje. Man kan ha samma kristna tro, men ändock måhända se litet olika på hur dessa frågor skall lösas. Jag tycker därför att det är något olustigt när man får en känsla av att ett parti menar sig ha den exakt rätta uppfattningen i detta sammanhang. Jag respekterar folkpartiets uppträdande, och jag hyser stor sympati för dess inställning. Men jag är moderat och kristen, och jag tycker att den moderata linjen i utskottet håller. Jag tror att även om denna fråga har en mycket djup sida, så ryms det mycket partipolitik i detta. I går ringde en dam till mig som var partipolitiskt engagerad. Hon frågade mig hur jag skulle rösta, och hon var mycket aggressiv. Jag deklarerade då min ståndpunkt. Damen bodde i Stockholm. Jag frågade henne om hon någon gång hade röstat på mig eller mitt parti. Nej, det hade hon inte gjort. Jag frågade vidare om hon kunde tänka sig göra det om jag röstade på ett visst sätt i den här frågan. Nej, det skulle hon aldrig kunna tänka sig. Hon skulle aldrig rösta med moderaterna, men hon skulle se till att folk får veta hur jag röstar. Jag menar att detta är partipolitik. Jag anser att den här frågan är alltför allvarlig för att man skall blanda in partipolitik i den. Den är allvarlig och viktig även för mig. Jag är med i en folkrörelse där man är flyktingarnas vän, och så är även jag och de övriga moderaterna.

Herr talman! Bengt Westerberg apostroferade mig i sitt anförande. Jag vill därför komma med ett tillrättaläggande och en upplysning. Bengt Westerberg hänvisade till de artiklar som har skrivits i bl.a. Expressen, i vilka man — på grund av mitt tidigare engagemang inom 65 Prot. 1988/89:125 Moderata ungdomsförbundet — var extra intresserad av hur jag skulle förhålla mig till förslaget om ny utlänningslag. Jag kan upplysa Bengt Westerberg och de skribenter i Expressen som har tagit upp den här frågan och mitt namn om att jag faktiskt senast i helgen hade tillfälle att träffa Moderata ungdomsförbundets hela centrala styrelse, då bl.a. förslaget till ny utlänningslag diskuterades. Vi hade en lång och ingående diskussion om de frågeställningar som i dag har diskuterats här i kammaren i stort sett hela dagen. Jag kan berätta att man inom Moderata ungdomsförbundet är kritiskt inställd till förslaget om ny utlänningslag. Jag konstaterade då, liksom jag även gör i dag, att jag hyser den största respekt för såväl Moderata ungdomsförbundets uppfattning som Bengt Westerbergs, folkpartiets och andra motståndares uppfattning om denna lagstiftning. Men — och det är ganska viktigt — jag delar inte Bengt Westerbergs uppfattning när det gäller denna fråga. Jag anser mig vara humanist och internationalist, men samtidigt anser jag att det inte existerar något motsatsförhållande mellan att ha den övertygelse som jag har och att samtidigt rösta för och yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag. När det gäller sakfrågan har vi under dagens debatt fått höra att det faktiskt finns, minst sagt, olika tolkningar av innehållet i förslaget. Men jag har tidigare formellt till kammarens protokoll fått antecknat mitt stöd för Gullan Lindblads här framförda åsikt. Och, herr talman, detta mitt stöd kvarstår.

Herr talman! Jag vill först och främst klargöra att det faktiskt är mer än 21 70 av kammarens ledamöter som har ett samvete när det gäller dessa frågor. Precis som alla andra känner vi helt och fullt för de människor runt om i världen som har problem. Men jag måste säga att det är beklämmande att en partiledare vädjar i riksdagen om att ledamöter i andra partier, som inte delar hans uppfattning, skall obstruera och rösta emot det förslag som partigrupperna har förordat. Min bestämda uppfattning om parlamentarismen är att jag som enskild riksdagsledamot och medlem av ett parti kan driva min fråga inom min grupp. Jag accepterar när jag förlorar, och jag röstar sedan enligt den uppfattning som min grupps majoritet har kommit fram till. Jag har i och för sig full frihet att fortsätta att driva min åsikt, men jag måste fortfarande acceptera den uppfattning som det parti som jag har anslutit mig till företräder. Jag såg gårdagens Rapport. Jag kan ju inte svära på hur mycket som var bortredigerat, men där sade folkpartiets ledare någonting om papperslösheten och dokumentlösheten. Låt mig säga en sak: I denna talarstol har det — även om fläckarna har torkat — spillts många tårar över att asylsökande inte har kunnat uppvisa de dokument som vi begär. Jag har kontrollerat med invandrarverket, och faktum är att man inte kan lämna Iran, Irak, Turkiet eller Syrien utan att ha ett pass. Detsamma gäller t.ex. för en iranier som kommer över gränsen från Iran till Turkiet. Om han skall lämna Turkiet för att åka till Sverige, måste han kunna uppvisa ett pass i Istanbul. Därför faller detta argument om att en flykting inte alltid kan ha ett pass platt till marken.

Herr talman! Jag noterar den nyordning i kammaren som innebär att personer som inte har blivit apostroferade kan gå upp i debatten och kommentera TV-program som sänts dagen innan. Men det är ju trevligt med alla nyheter. Till Maj-Lis Lööw vill jag säga att jag inte har några som helst önskemål om att få ha något monopol på flyktingpolitiken. Tvärtom, det är min högsta önskan att det skulle stå en stor, bred och samlad majoritet i riksdagen — en majoritet som inkluderar även socialdemokraterna — bakom en generös flyktingpolitik. Den enda utgångspunkten för min kritik är att när jag har tagit del av det förslag till utlänningslag som Maj-Lis Lööw har signerat, konstaterar jag att ett syfte med lagen och de nya regler som kommer i anslutning till lagen är att förhindra flyktingar att komma till Sverige och söka asyl. När andra länder har rest krav på transportbolag, och när Sverige nu tänker resa samma krav på transportbolagen, är ju syftet att försöka förhindra att dessa tar ombord vissa av de flyktingar som i dag når fram till Sveriges gräns och kan söka asyl här. Resultatet av detta kommer självfallet att bli så. I en skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet har SAS dragit just denna slutsats.

Att det rymmer vissa fysiska svårigheter inser alla. Jag sade i mitt anförande att den nya lagen medför en stor risk för att flera flyktingbarn tas i förvar. Med anledning av detta reste sig Maj-Lis Lööw och sade att så är det minsann inte, och det har den tidigare debatten visat. Den tidigare debatten har inte alls visat det. Den har i stället visat att det är mycket oklart vilka effekter det kommer att bli av den nya lagen. Det är den bästa tolkning man kan göra av debatten. Det finns många i denna kammare och även utanför kammaren som precis som jag fruktar att detta innebär en stor risk för att flera flyktingbarn kommer att tas i förvar. Vi tycker således inte att den föreslagna förändringen avlagen är bra. Många har t.o.m. tolkat den som en skärpning, dvs. att det finns en risk för att fler flyktingbarn — inte bara lika många, vilket är illa nog — tas i förvar. Den konfrontation som jag talade om har naturligtvis inte skett med de partier som har ställt sig bakom regeringens förslag. Det gäller som jag sade kyrkor, FN:s flyktingkommissariat och andra organisationer som företräder 67 Prot. 1988/89:125 humanitära värderingar av olika slag. Jag beklagar att regeringen har valt den